Herr talman! Ur förra veckans öden och äventyr är det främst två marscher som fäst sig på trumhinnor och näthinnor — Karl XI:s drabanters intåg i rikssalen och de borgerliga utredningsmännens uttåg ur försvarsutred ningen. Förvisso finns det olikheter mellan dessa två händelser — drabanterna marscherade taktfastare — men det finns också likheter. Man har i båda fallen upplevt något av detsamma förr. Högermännen gjorde ju ett marschanträde redan för ett år sedan, och det borgerliga avhoppet saknar liksom drabantmarschen betydelse för rikets säkerhet. De socialdemokratiska utredningsmännen fortsätter nämligen sitt arbete och kommer ganska snart att lägga fram förslag om ett även i fortsättningen erforderligt starkt försvar. Med detta vill jag inte ha sagt att det går att få lika mycket för mindre pengar som för mera. Men det är ju inte heller detta det gäller. Vad det gäller är att hålla tillräckligt mycket av försvarskraft för att ge eftertryck åt vår alliansfria utrikespolitik, för att bevara vår fred. Och hur mycket som kan behövas har vi fått en bild av under försvarsutredningens hittillsvarande arbete, och vi kommer att dra slutsatser av detta vid den definitiva utvärderingen. Jag tycker alltså inte att den försvarsutredning som fick sina direktiv av regeringen i januari 1965 har verkat förgäves. Den har haft en bredare grund än tidigare försvarsutredningar, för vilka funktionen som förhandlingskommittéer dominerat mera än i denna. Redan till sin sammansättning har denna utredning skilt sig från sina föregångare. Dessa har haft två man från varje parti. Med tillsättande av denna utredning togs hänsyn till de politiska styrkeförhållandena. Medan tidigare utredningar haft ÖB-utredning som grundbok var denna utredning i arbete redan innan ÖB-utredningen kom och hade dessförinnan föranstaltat om ett antal arbetsgrupper i säkerhetspolitiska frågor. Av på utredningens initiativ utförda studier har flera publicerats och på så sätt kunnat stimulera den allmänna säkerhetspolitiska debatten. Naturligtvis har ändå överbefälhavarens ÖB 65, som kom i maj nämnda år, haft sin stora betydelse. Särskilt kom överbefälhavarens eget förslag att utgöra en tankeställare. Han ansåg nämligen inte 2,5 procent i tillägg till årlig teknisk fördyring som utgått tidigare tillräckligt, utan begärde 3,5 procent. Jag har vid tidigare tillfällen nämnt att ett sådant årligt tillägg skulle fördubbla försvarskostnaderna på 20 år, och detta räknat i fast penningvärde. Det tidigare systemet med värdebeständiga försvarsanslag har ju nämligen aldrig ifrågasatts. Visst kunde vi väl redan under de överläggningar som utgick ur de säkerhetspolitiska studierna och än mera från ÖB 65 konstatera att utredningsmännen tittat i sitt facit. Men riktigt påfallande blev väl inte detta förrän vi på allvar kom in på de ekonomiska realiteterna. Stort intryck kan dåvarande statssekreterarens i finansdepartementet presentation våren 1966 av samhällsekonomiska utsikter, som vi i dag kan konstatera stämde till punkt och pricka, inte ha gjort på de borgerliga utredningsmännen. I så fall skulle det inte ha blivit så mycket väsen som det blev när försvarsutredningens ordförande i oktober 1966, också stödd på säkerhetspolitiska insikter, mycket försiktigt ifrågasatte om man inte kunde överväga greppet att planera försvarskostnaderna efter en mera horisontell linje. Han ifrågasatte också om det inte skulle vara klokt att — för att ge tid för en ÖB-utredning som inte bara skulle innebära över hela försvaret proportionell nedräkning — frysa ned kostnaderna på den nivå de hade i ett eller två år. Hur rimlig och riktig den uppstramning var som utgick från oktober 1966 må verifieras av att den då brutna ordningen, tillämpad i dag, skulle kosta 700 miljoner kronor mera än regeringens nu framlagda försvarsbudget. Var de pengarna skulle tas vet ingen, inte ens herr Dahlén tror jag, trots att han överraskade genom att med viss skärpa omnämna denna begynnande dämpning av försvarskostnadsökningen. Alltnog, den gången lugnade det ned sig, och de Frithiofsonska tankegångarna fick tillsammans med en borgerlig produkt, låt vara med tre månaders förskjutning, gå till ÖB för belysning. Den för högern, folkpartiet och centerpartiet gemensamma studien inskränker sig i stort till att ifrågasätta inställda övningar och senareläggning av vissa kostnader, alltså en lättnad för innevarande år, men inte mera. Framme i december 1966 nödgades ordföranden meddela uppdragsgivaren att utredningen behövde fortsätta sitt arbete och att den inte kunde avge förslag som kunde ge vägledning för 1967/68 års budget. Regeringen lade då fram en försvarsbudget som anknöt till tidigare års men som dock innebar en viss uppräkning, bl.a. av värnpliktigförmåner. Under den januarivecka i fjol då det var oklart om högerns representanter skulle lämna utredningen eller inte föreföll det som om socialdemokraterna och mittenpartierna skulle närma sig varandra. I utgångsläget skilde sig inte de alternativ som gick till ÖB för belysning för första året med mera än med 60 miljoner kronor i penningvärdet av maj 1966. Alternativen var för Övrigt inte formellt partimärkta, men visitkorten kunde tydligt urskiljas. Högerns C-märkta skiss som utarbetats efter att högerns representanter satt sig till rätta i utredningen igen var däremot polemiskt skriven och drog penningmässigt ifrån A och B-alternativen. Överbefälhavarens belysning av de uppställda alternativen kom med sedvanlig punktlighet på förhösten i fjol. Bakom låg ett hårt arbete av de sällsynt goda kapaciteter som ÖB förfogar över. Tyvärr gav viss formuleringsmässig försåtlighet i den öppna delen av svaret slagsida åt debatten. Att hälften av försvaret försvinner i förhållande till planerna är t.ex. också ett sätt att uttrycka utebliven fördubbling. Sådant gav rubriksnickare chans att dra till med »nedskrotning» och liknande. Nej, man får faktiskt något annat än skrot för fem miljarder kronor. Vad den aktuella diskussionens penningmässiga sida gäller är ju hur vi skall ha dei med ökningstakten i fortsättningen. Tyvärr kom vi i höstas inte fram till några verkliga diskussioner med siffror i ramarna trots att viljan till en flerpartiuppgörelse säkert fanns på flera håll. Vi socialdemokrater kan medge att vårt förslag kom litet sent, och mittenpartierna måste medge att deras utgångspunkt låg för högt. När vi trodde att vi skulle få börja resonera i syfte att nå överenskommelse drog mittenpartierna i borgfredens och den hägrande regeringssamverkans tecken i väg mot högern genom att komma med ett förslag som per år låg 100 miljoner kronor över alternativ B. Vårt svar kunde naturligtvis bara bli: Ni måste ner under B om vi skall kunna börja resonera. Svaret till oss blev att vi måste öka försvarskostnaderna redan nästa budgetår. Vi hade redan från början gjort klart att det inte fanns större utrymme för höjning första året. Däremot hade vi anmält förhandlingsvillighet för de påföljande åren i en fyraårig försvarsuppgörelse. Beträffande möjligheten att utöver rambelopp använda arbetsmarknadspengar för försvarsbeställningar hänvisade vi till tidigare ordning. Om ett 20-tal miljoner till försvaret den vägen skulle vara av intresse för mittenpartierna fick vi inte klart för oss. Det är inte utan nyfikenhet vi motser de borgerliga partimotionerna och deras besked om hurudant försvar de tänker sig och var pengarna skall tas. Enbart för det första året ligger mittenpartiernas bud 138 miljoner och högerns 600 miljoner kronor över vårt. Nu rör jag mig i 1967 års penningvärde. I dessa väntade motioner måste väl svaret ges på frågan om vilken försvarspolitik, skattepolitik och resursfördelning vi får om landet skulle drabbas av en borgerlig regering. Att den nu betydligt arbetsdugligare försvarsutredningen är beredd = att snabbt dra upp riktlinjerna för det försvar som landet behöver och har råd med, anmälde jag redan inledningsvis. Jag vet, herr talman, inte om riksdagsordningen och kammarens sirliga former tillåter att man vänder sig direkt till talmannen. Jag vill för säkerhets skull därför rakt fram uttala det önskemålet att kommande års remissdebatter i görligaste mån får återgå till försöket vid förra årets remissdebatt med mera ämnesgrupperad talarordning. Jag skulle till exempel gärna vilja diskutera herr Virgins gårdagsanförande. Det var inte hållet på det sättet att en ur fotfolket i regeringspartiet hade chans att gå upp i replik då, och nu är inte herr Virgin här. Jag kan inte klandra honom för det — ingen arbetsmänniska har ju tid och möjlighet att övervara hela remissdebatten. Men nog fanns det synpunkter i herr Virgins anförande, som var helt riktiga men som det ändå vore av intresse att få diskutera med honom. Jag tänker t.ex. på resonemanget om vad en miljard mera i pengar till försvaret skulle ha betytt för sysselsättningen. Resonemanget är helt oantastligt, men det kan ju tilläggas att en miljard mer på vilket område som helst skulle ha haft en sysselsättningsfrämjande effekt. Det är ju inte bara tillverkning av svärd som har en sysselsättningsfrämjande effekt, utan också tillverkning av plogbillar, om man får uttala sig litet romantiskt, har ju i det avseendet samma effekt. Även om de stora hela försvaret omfattande försvarsutredningarna är mycket betydelsefulla, finns det också specialutredningar som är av stor betydelse för försvaret. Jag skall helt kort beröra en av dessa utredningar, för övrigt en utredning som har litet större förutsättningar att bli enhällig än den jag tidigare har uppehållit mig vid, nämligen en enmansutredning — åtminstone i sina bättre stunder har man ju vissa förutsättningar att bli överens med sig själv. Sedan 1967 års vårriksdag fattade beslut angående värnpliktsutbildningens utformning, kvarstår behov av kompletterande reformer bl.a. avseende frivilligutbildningen, de värnpliktiga i specialtjänst och de värnpliktiga i handräckningstjänst. De två första frågorna åligger det 1966 års värnpliktskommitté att utreda. Jag vill, då dessa frågor brukar intressera riksdagen, begagna tillfället att redovisa de tankar som vägleder den utredning angående frivilligutbildningen som jag beräknar att kunna framlägga under första halvåret 1968. na omfattar i dag drygt en miljon medlemmar. även om det i denna siffra ryms viss dubbelredovisningar är dock rörelsens omfattning betydande. Den stora uppslutningen visar att det inom alla delar av landet och inom alla grupper i samhället finns en påtaglig vilja att genom frivilliga insatser stärka effekten av vårt totala försvar. Detta är gott att veta i dessa dagar då så många ägnar försvarsviljan solnedgångsbetrakielser. Värnpliktskommittén har också vid sina studier funnit det klart verifierat, att det i framtiden kommer att finnas inte bara ett starkt utan rent av ett stärkt behov av frivilliga insatser. I våra krigsförband är ju mellan 80 och 90 procent av befälet värnpliktiga. 1966 års riksdagsbeslut angående värnpliktsutbildningen innebär att utbildningen av värnpliktsbefälet förbättras. Det är dock ofrånkomligt att det även efter dessa förbättringar finns behov av kompletterande utbildning på frivillighetens väg, eftersom kraven på befälets kunskaper och färdigheter i olika hänseenden har ökat. Värnpliktskommittén bedömer sammanfattningsvis att frivillig befälsutbildning av minst nuvarande omfattning behövs även i framtiden. Som mått på rörelsens omfettning kan jag ange att den nu har cirka 40 000 medlemmar. Det är önskvärt att försvarets resurser fördelas så, att denna utbildning kan ges ökad omfattning. Genom dessa frivilliga insatser höjs inte bara våra värnpliktsförbands användbarhet i krig, utan effekten av våra krigsförbandsövningar i fred höjs också genom att värnpliktsbefälet får ökad förmåga att utbilda och ta hand om sina värnpliktiga. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att stimulera rekryteringen till FBU genom att bl.a. ge premier till elever som gått igenom vissa särskilt väsentliga FBU-kurser. Utredningen kommer med förslag i den riktningen. En viktig grupp inom frivilligförsvaret är den kvinnliga frivilligpersona len. För närvarande finns det omkring 80 000 kvinnor som frivilligt har avtalsbundit sig för uppgifter inom totalförsvaret om det värsta skulle hända. Behovet på sikt inom totalförsvaret uppgår enligt värnpliktskommitténs beräkningar till drygt 100 000 kvinnor. Ökningen kommer på de civila delarna av totalförsvaret. En viss utökning av rekryteringsoch utbildningsverksamheten bör därför ske. Rekryteringen hämmas nu framför allt genom att de ekonomiska villkoren för frivilligpersonalen är ogynnsamma. Värnpliktskommitten bedömer det nödvändigt att förbättra dessa villkor och avser bl.a. att lägga fram förslag om införande av premier för dem som genomgår vissa kurser och om förbättringar av de ekonomiska förmånerna för dem som fullgör repetitionsutbildning i krigsförband. Verksamheten hämmas också av brist på lämpliga utbildningslokaler. Vi hoppas kunna lösa dessa problem i samband med den översyn av försvarets fredsorganisation som nu pågår. Det frivilliga skytteväsendet, som för närvarande har över 200000 aktiva skyttar, fördelade på över 2 000 skytteföreningar över hela landet, är en stor tillgång för försvaret. Genom att stödja skytteväsendet får vi, för en förhållandevis låg kostnad, en beaktansvärd effekt. Värnpliktskommittén avser därför bl.a. lägga fram förslag som stimulerar de värnpliktiga till frivilligt skytte under mellanrummet mellan krigsförbandsövningarna. I kommitténs uppdrag ingår att även utreda frågan om anpassning av hemvärnets utbildning och verksamhet till värnpliktsutbildningen. På detta område har medhunnits en kartläggning av nuläget och behovet av förbättringar. På denna grund kommer förslag till reformer att utarbetas. Separat betänkande i denna fråga kommer att framläggas senare. Slutligen vill jag anmäla att vi i utredningen rörande de specialtjänstuttagnas utbildning ägnar särskild upp märksamhet åt medicinalpersonalens värnpliktsutbildning. Vi eftersträvar att nå lämpligaste pedagogiska och tidsmässiga anpassning mellan militärutbildningen och de civila studierna inom ramen för värnpliktsbeslutets principer. Herr talman! Jag har med den sista delen av mitt anförande önskat belysa att försvaret inte bara är pengar och dyra maskiner, utan också är mänskliga insatser väl värda gensvar från statsmakternas sida. Sammantaget har jag genom att ta in försvarsfrågan i en debatt knuten till en budget, som i så påfallande hög grad ägnas trygghetsfrågor, avsett att illustrera att tryggheten också har en ytire sida.

Herr talman! Som herr Bengt Gustavsson påpekade kommer våra motioner beträffande försvaret mycket snart, och därför skall jag inte ta upp diskussion om summorna. Det får vi verkligen tillfälle både här i kammaren och jag förmodar också i första avdelningen att ventilera tillräckligt. Jag väntade med stor spänning på vad herr Gustavsson skulle säga om de anklagelser, berättigade tycker jag, som har riktats mot socialdemokraterna för maktfullkomlighet i handläggandet av förhandlingarna mellan partierna om försvarskostnaderna. Två gånger har ni alltså helt plötsligt hoppat av förhandlingarna och sagt: Så skall det vara, det finns inget utrymme för diskussion. Med det ärliga försvarsintresse, som jag har en känsla av att herr Gustavsson har, tycker jag att han borde ha haft ett behov av att inför kammaren verkligen deklarera vilka skäl socialdemokraterna eventuellt kan ha för denna maktfullkomlighet. I sitt anförande nämnde han ingenting därom, men eftersom jag nu begär en precisering kanske han lämnar en sådan. Herr Gustavsson sade någonting som verkligen förvånade mig och som jag hoppas att herr Gustavsson vill klarlägga. Han sade att statssekreteraren 1 finansdepartementet våren 1966 gav en prognos som nu visar sig stämma till punkt och pricka. Det måste alltså ha varit en prognos dels om det statsfinansiella läget, dels om försvarskostnadernas utveckling. Ja, stämmer den prognos som gjordes våren 1966 av statssekreteraren i finansdepartementet, då frågar jag mig: Hur i all sin dar kan finansministern komma med så felslagna prognoser som han har gjort? Statssekreteraren hade tydligen rätt, och finansministern måste ha fel. Eller vad var det för slag av prognoser som statssekreteraren i finansdepartementet gav försvarsutredningen och som var så grundläggande för den bedömning som åtminstone socialdemokraterna gjorde?
Herr talman! Dåvarande statssekreteraren Krister Wickman och hans medhjälpare gav försvarsutredningen en klarläggande redogörelse för det statsfinansiella utrymmet för statlig verksamhet under de kommande åren. Jag har inte i något uttalande av finansministern funnit någonting som har motsagt detta. Jag tror att de två nuvarande statsråden i finansdepartementet då som nu var i god takt. Beträffande resonemanget om maktfullkomlighet så har jag svårt att förstå vad det ligger för maktfullkomlighet i socialdemokraternas agerande i försvarsutredningen. Jag har hört uttryck som maktfullkomlighet och diktat tidigare. Vi har väl i alla milda makters namn samma rättigheter som andra att ställa förslag. Det är ju det vi har gjort. Om vi skall klandras för någonting kanske det skulle vara för att vi inte tidigare har dragit konsekvensen av den flertalsställning vi haft i försvarsutredningen och drivit fram beslut tidigare. Herr Dahlén talade också om att vi två gånger har hoppat av. Han förväx lar oss tydligen med högermännen, men så lika är vi väl ändå inte. Vi har inte hoppat av från utredningen. Vi fortsätter vårt arbete, till skillnad från herr Dahléns partivänner som på samma papper som centerpartister och högermän i går har meddelat försvarsministern att de inte vill vara med och utreda vårt framtida försvar längre.

Vi måste komma in på en annan ordning, och denna ordning avvek så definitivt från de alternativ som överbefälhavaren haft att utreda att det var nödvändigt med nya fackmannautredningar från överbefälhavarens sida. För att vinna tid ifrågasatte herr Frithiofson vid det tillfället å våra vägnar om det inte var klokt att frysa försvarskostnaderna på deras dåvarande relativa nivå under ett eller ett par år, för att få de där utredningarna gjorda och få bättre underlag för diskussion om annan försvarsordning. Hade herr Dahléns partivänner tillsammans med högermän och centerpartister tagit det litet lugnare vid det tillfället, hade faktiskt försvarsfrågan debattmässigt befunnit sig i ett annat läge än den befinner sig i i dag — bättre eller sämre vet ju ingen. Jag tycker inte att det är dåligt, därför att vi socialdemokrater till skillnad från våra medkommittenter är beredda att fortsätta arbetet och ganska snart lägga fram förslag om det försvar som landet behöver och som det har råd att betala.
Herr talman! Om man på socialdemokratiskt håll redan våren 1966 visste att det statsfinansiella utrymmet var så litet som herr Bengt Gustavsson vill göra gällande, tycker jag, att det var väldigt synd att man inte upplyste väljarna i 1966 års valrörelse om det på ett bättre sätt än som skedde. Här har ni givit löften till väljarna, som icke har kunnat infrias. Herr Gustavsson förstår inte att det varit fråga om någon maktfullkomlighet. Jag anser det, men låt oss då inte strida om ord för tillfället. Regeringen och socialdemokratiska partiet har inbjudit de andra partierna till förhandlingar om fyraårsuppgörelser, men säger sedan helt plötsligt: Om nästa år förhandlar vi inte! 1966 sade man detta och förklarade: Det skall vara som vi bestämmer. Men så retirerade man och sade: Vi skall inte göra så någon mer gång — nästa gång skall vi givetvis försöka förhandla oss fram till en fyraårsuppgörelse. Men inför budgeten 1968 /69 upprepade ni detta en gång till och sade: Det belopp vi fastlägger är ingenting att förhandla om. Om detta skall kallas maktfullkomlighet eller inte spelar mindre roll. Vad som är utanför all diskussion är, att om man ärligen vill ha uppgörelser som sträcker sig över ett antal år, skall man inte två gånger å rad säga: Om ni går med på det vi bestämmer, då har vi en förhandlingssituation, annars inte. Man gör inte så, herr Gustavsson, om man verkligen vill förhandla. Man spikar inte en siffra och säger: Ta den eller låt bli; några möjligheter för oss att rubba oss har vi inte.
Herr talman, det blir ändå värre! Förra gången tycke jag herr Dahlén förväxlade oss socialdemokrater med högern; nu förväxlar han oss tydligen med folkpartisterna. Det är inte vi som sagt att vi inte är beredda att rubba oss — det är hans partivänner i försvarsutredningen. Och värre än så! De stod inte bara orubbliga. Inför vad vi hade hoppats skulle bli reella förhandlingar, närmade de sig högerpartiet och kom med ett högre förslag än det tidigare. Sedan kommer herr Dahlén till det resonemang som jag hörde i andra kammaren i går, frågan om fyraårsuppgörelsen och förhandlingarna för första året. Ja, där kan jag verkligen med Fänrik Stål säga: Därom kan jag ge besked om herrn så vill, för jag var med. Det var jag som hade gruppens uppdrag att framföra, att vi var beredda att förhandla om en fyraårig försvarsuppgörelse. Men jag tillade, att jag i ärlighetens namn måste medge att utrymmet för kostnadsökningar första året inte är så stort. Detta chockade inte vid det tillfället, men senare har det blivit en stor fråga. Vid förhandlingar inom försvarsutredningen i dess tidigare skick försökte jag få ett besked om hur mycket mittenpartierna ville ha för detta första år, som de tydligen är så angelägna att resonera om. Jag erinrade om att arbetsmarknadsmedel sedan 1963 kunnat utgå utöver rambeloppen — det var någonting på 20 miljoner kronor man talade om den gången. Jag ställde frågan, om man skulle kunna tänka sig att resonera om någonting kring 20 miljoner utöver det förslag vi hade lagt för första året, utgående från arbetsmarknadsmedel. På den frågan fick jag inget svar.

Herr talman! Jag skall inte fresta kammarens tålamod mer än med att säga ett par ord. Den ena parten lade ett bud och motparten ett annat. Så sade ena parten, nämligen socialdemokraterna: Om ni flyttar ner ert bud så och så mycket, så kan det tänkas att vi är villiga att resonera! Enligt min uppfattning är detta icke förhandlingar, herr Gustavsson. Så brukar det verkligen inte gå till, utan man får försöka närma sig varandra. Man ställer inte ultimatum som innebär att motparten skall pruta 75— 80 procent — eller vad det är fråga om — med tillägget att annars resonerar man över huvud taget inte. Det är olika seder och bruk i fråga om hur man för förhandlingar. Jag tycker inte att det här beskrivna tillvägagångssättet kan kallas förhandlingar.
Herr talman! Sådant förekommer nog, herr Dahlén. I redogörelser för de stora löneförhandlingarna har jag faktiskt läst att när en part någon gång har lagt fram ett rent demonstrationsbud, har den andra parten reagerat ungefär på det förklarliga sätt som vi reagerade i försvarsutredningen.

Herr talman! Låt mig först instämma i herr Gustavssons påpekande att det hade varit mycket bra, om debatten hade ordnats ämnesvis. Då hade det inte blivit den ryckighet i ämnesvalet som det nu blir. Till herr Gustavsson vill jag också säga att jag beklagar att han med den inställning som han visat i sitt anförande inte tycks förstå värdet av att frågorna om försvaret lyfts över partistriderna. Jag tycker att det är tråkigt att det skall behöva bli strid i dessa frågor. Det hade varit lyckligt om en överenskommelse hade kommit till stånd. För övrigt ämnar jag i mitt anförande ägna mig åt statsverkspropositionen, vars remitterande till utskott ju givit anledning till denna debatt. Detta stora verk innehåller mycket av intresse som det förvisso vore värt att ta upp till behandling. Jag skall begränsa mig till Bilaga 11, som rör jordbruksdepartementet, och taga upp ett par principiella spörsmål i frågor angående miljövård och fastighetsvård, som jag anser har försummats av regeringen under en längre tid och därför borde ställas under debatt. Om jordbruksdepartementets äskanden i övrigt får väl sägas att budgetförslaget bör ses mot den rådande knappheten och därför har blivit på gott och ont med strykningarna i de olika myndigheternas framställningar tämligen jämnt fördelade. Den första fråga jag vill ta upp till debatt rör arealanvändningen i samband med de många nedlagda småbruken. Skogsstyrelsen begär under rubriken »Skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark» en höjning av rambeloppet med 900 000 kronor till 6 400 000 kronor men får blott 500 000, således en prutning med 400 000 kronor. Det intressanta är väl här inte prutningen utan skogsstyrelsens motivering. Under senare år har oförändrat skogsodlats cirka 12000 hektar, men den årliga minskningen av jordbruksarealen utgör inte mindre än 50 000 hektar. Av cirka 490 000 hektar jordbruksmark som nedlagts under perioden 1956—1966 har cirka 36 procent skogsodlats eller självsåtts med skog av godtagbar beskaffenhet. 10 procent har utnyttjats för bebyggelse, vägar, fritidsändamål och dylikt samt 5 procent för andra ändamål. Resterande 49 procent eller inte mindre än 240000 hektar redovisas som outnyttjad mark. Av sistnämnda areal har bedömts att 160 000 hektar borde ha skogsodlats, 30 000 hektar hållas öppen för naturvårdsoch fritidsändamål och 50 000 hektar borde av biologiska eller ekonomiska skäl inte skogsodlas. Givetvis är denna bedömning sche Statsverkspropositionen m.m. matisk och osäker, men vi kommer inte ifrån att här sker en vanvård av betydande mått, som på lång sikt kan stå oss dyrt. Orsaken är väl mest av ekonomisk art. Det är dyrt att plantera skog, och omloppstiden för skogsgrödan är lång. Vem som tar hem vinsten av dagens möda är osäkert. Det förefaller som om man inte borde ha prutat på den stimulans till skogsodling som de statliga 50-procentiga bidragen dock innebär för dem som kan få del därav. Än viktigare vore kanske att skattevägen medge den stimulans som de dystra siffrorna tycks visa är nödvändig. I det sammanhanget vill jag även peka på den markförsämring och förfulning av landskapet som sker inom stora räjonger runt storstäderna genom att matjorden skalas av och försäljes till planteringar och gräsplaner i städerna. Om det skulle bli nödvändigt att återföra denna mark till jordbruksproduktion — och det mesta tyder på att vi inom en mycket snar framtid får göra så — blir det en mycket svår uppgift om matjorden är avskalad. Visst uppkommer det lätt röta och andra sjukdomar i barrträd som växer på alltför närande matjord, men skall det tilllåtas att denna skalas av, borde såsom ett oeftergivligt krav — jag säger oeftergivligt krav, nu får det ske utan något som helst krav — ställas, att jorden därefter tillfredsställande skogsodlas. Det förefaller som om det amerikanska systemet med jordbank vore betydligt mer förutseende än vår vanvård. Här kan även pekas på försöken i Sandar kommun i Vestfold utanför Oslo att begränsa bebyggelsen till de improduktiva delarna av kommunens mark och låta levande jordbruk ligga kvar däremellan som en reserv inför en oviss framtid. Det är inte så lätt att odla tillbaka bebyggda områden till givande åkerjord. In i bilden kommer också de kommunala maskrosodlingarna, som jag skulle vilja kalla dem. Kommunerna förser sig med en betydande markre serv för sin utveckling och för att styra markpriserna. Det är klokt att så sker. Det vill jag understryka. Men på hur många håll sker inte här en betydande vanskötsel av både åkerjord och ängsmark. Ett minimikrav på alla markägare borde vara att de tar vård om sin mark. Jag har här endast i korthet velat peka på några problem som det nya samhället för med sig och vilkas lösning har blivit försummad eller förbisedd. Det är hög tid för en allvarlig diskussion om hur man skall lösa detta problem. Den andra fråga, som jag vill ta upp, rör direkt kostnaderna för lantmäteriförrättningar, som avser jordbruksoch skogsbruksändamål. Men på längre sikt berör den äganderätt, pantsäkerhet och markredovisning. Departementschefen säger: »Enligt beslut av 1966 års riksdag skall för förrättningar och uppdrag av betydelse för jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering tillämpas en genomsnittlig kostnadstäckning, som uppgår till 60 70 av lantmäteriets självkostnader. Det är angeläget att taxor och avgifter för statlig service inte utan särskilda skäl understiger självkostnaden. Jag förordar därför att kostnadstäckningen för förrättningar, som avser jordbruksoch skogsbruksändamål, höjs till genomsnittligen 80 92. Kungl. Maj:t bör liksom hittills få bestämma den närmare differentieringen av självkostnadstäckningen i fråga om nyssnämnda förrättningar.» Detta innebär således en höjning av nuvarande kostnader för detta slag av förrättningar med drygt 30 procent. Att kostnadstäckningen för äganderättsutredningar skall hållas oförändrad, som anges i förslaget, innebär ju därtill för de övriga åtgärderna en än större höjning, och detta sker samtidigt som lantmäteritaxan årligen höjes. Jag skulle här vilja höja ett varningens finger. Vi bäddar för framtida s.k. dalaförhållanden i stora delar av landet, vilket kommer att stå samhället mycket dyrt en gång i tiden, inte minst genom äganderättsprocesser och dyra utredningar, allt beroende på att allmänheten drar sig för de dyra officiella åtgärderna och söker privata lösningar, vilka oftast varken är korrekta eller dokumenterade genom kartor och beskrivningar. Man frågar sig då: Skall inte allmänheten betala vad det kostar? Vi söker ju undvika subventionering och går in för självkostnad på alla områden. Jag vill svara: Förvisso, men i så fall skall inte sådana här åtgärder inramas av dyrbar byråkrati. Man skall inte tvingas anlita en omständlig och föråldrad tågordning. Sedan 1939 har arbetet på en modernare och mer användbar fastighetsbildningslag pågått. Därför kan ingen säga att Kungl. Maj:t förhastar sig om man nu skyndar på ärendet i dess sista fas. Intill dess möjligheter givits att gå fram på ett enklare sätt bör man inte höja kostnaderna. Därför talar också att riksdagen så sent som 1966 bestämde sig för nuvarande procentsats. Det bör kanske påpekas, att på många platser i vårt land finns jordlotter som inte ens är värda vad en gränsbestämning eller avstyckning för närvarande kostar. Jag är fullt medveten om de försök till rationalisering med hjälp av databehandling och förenklad handläggning som gjorts. De har dock inte resulterat i sänkta taxor, och detta var väl ändå meningen. Man har ibland den känslan att det skjuts mygg med kanoner och att svårigheterna lämnas över till en framtid varom vi inte vet så mycket.

Herr talman! Årets remissdebatt har klart visat att alla partier tillmäter utgången av årets andrakammarval en mycket stor betydelse. De borgerliga partierna har befunnit sig på en lång politisk ökenvandring — endast centerpartiet har under de senaste årtiondena nått en politisk oas, på den tiden det hette bondeförbundet. Nu vädrar de borgerliga partierna morgonluft och tror att de i år skall ha chans att komma fram till den politiska makten i landet. Den splittring som i själva verket fortfarande råder i en rad viktiga frågor inom det borgerliga lägret försöker man skyla över genom den s.k. borgfreden, som innebär att man underlåter att säga sanningen om varandra offentligt. Vi behöver dock bara lyssna till vad man i interna sammanhang säger inom oppositionen, då man inte precis väger orden på guldvåg, för att det skall stå klart att borgfreden är någonting som man använder sig av för att förvilla begreppen för väljarna. Särskilt vad det gäller mittenpartierna — som av statsministern så träffande kallats dubbelpartierna — står det klart att de i sitt uppträdande direkt vädjar till väljarnas okunnighet om faktiska förhållanden. Man vänder sig till vad en borgerlig tidning en gång kallade de indifferenta väljarna. Det är förvisso tur för mittenpartierna att debatten denna gång endast kretsar kring regeringens förslag. Hade vi haft de borgerliga partiernas motioner att debattera så är jag övertygad om att vi skulle fått se prov på politiska ekvilibristkonster av mycket högkvalificerad art. Den som känner oppositionens taktik vet att man inte kommer att sky några medel för att nå den politiska makten. Exemplen från december månad 1967 med »uppvisningen» i hyreslagsfrågan visar vad vi har att vänta från den del av oppositionen som befinner sig i mittens rike. Men hur än valutgången blir, är det aldrig möjligt för mittenpartierna att regera utan högerns stöd. Högern kommer under alla förhållanden att bestämma takten om borgerligheten mot förmodan skulle segra i höstdrabbningen. Mittens talesmän må värja sig hur tappert som helst mot denna uppfattning, men enbart ett studium av valmatematiken säger oss att en mittenregering som skulle regera mot högern är en omöjlighet. Visst förstår vi att så politiskt slätkammade — jag höll på att säga politiskt slätstrukna — som mittenpartierna är så vill man till varje pris värja sig mot att betecknas som bundsförvanter till en högerpolitik. Men realiteterna kommer man inte ifrån. Det passar mittenpartierna att i propagandan ligga så nära socialdemokratin som möjligt — man vill inte oroa marginalväljarna — men i händelse av borgerlig seger den 15 september blir det utan tvekan den 16 september Yngve Holmberg och hans parti som tar kommandot över den borgerliga politiken. Men detta i sin tur innebär en skattepolitik som gynnar de högre inkomsttagarna, en dyrare försvarspolitik och en näringspolitik som ger storfinansen större svängrum. Det betyder ett hot mot ATP-fonder och investeringsbank. Det betyder med andra ord att vi tar ett steg tillbaka i utvecklingen. Man skall komma ihåg att det är ytterst på viljeinriktningen som politiska resultat skapas. Det är hettan, engagemanget, det är reformviljan som avgör om vi skall få en framstegsvänlig politik i fortsättningen eller en låt-gå-politik av borgerligt märke i vårt land. Men de borgerliga partiernas förhoppningar om en seger i höst grundas också på deras tro att kommunisternas splittring av arbetarrörelsen skall medföra mandatförflyttningar från socialdemokratin till borgerligheten. Kommunisternas verksamhet medförde exempelvis vid valet 1966 att åtskilliga landstingsmandat gick över från socialdemokratiskt till borgerligt innehav. Samma förhållande var det också vid riksdagsvalet 1964. Skulle någonting liknande inträffa i höst, vilket jag inte tror, kan det betyda att kommunisterna genom att ställa upp egna kandidater i för dem fullständigt hopplösa kretsar spelar den politiska mak ten över till högerpartierna och därmed spolierar den maktställning på det politiska området som arbetarrörelsen har haft sedan 36 år tillbaka i vårt land. Det är ett högt spel som splittrarna spelar, lika högt som det som medförde borgerlighetens maktövertagande i Norge och det som möjligen kan föra borgerligheten till styret i Danmark. Är herrar Hermanssons och Werners parti berett till en sådan judasgärning? Ty märk väl, att ett borgerligt maktövertagande i vårt land skulle innebära att storfinansen inte bara skulle få den ekonomiska makten, utan också att den via folkpartiet och högerpartiet skulle bestämma den politiska utvecklingen i Sverige. Den skildring som Åke Ortmark gett i sin bok av det maktspel som förekommer bakom de borgerligas kulisser visar att de storfinansiella kretsarna inte skulle tveka utan ta ledningen. Deras maktställning skulle med andra ord öka. Löntagarna skulle få mindre möjlighet att hävda sina intressen. Redan nu ser vi hur kapitalintressena dirigerar den svenska industrin, hur de lägger ned företag, ställer de anställda utan jobb och i stället bygger fabriker i exempelvis Portugal, där lönerna är låga. Aftonbladet för den 17 januari visade prov på hur både konfektionsoch massaindustrin friställer många hundra människor här hemma, låter samhället ta hand om de arbetslösa, för att sätta in kapitalresurserna i ett diktaturland och ett både socialt och fackligt u-land. Ofta är det de som uppträder som svenskhetens speciella företrädare som går i spetsen när det gäller industrioch kapitalexport till utlandet. Läget på arbetsmarknaden här hemma visar hur viktigt det är vem som har den politiska makten. Hade vi i dag haft en borgerlig regering så hade vi varit betydligt mindre rustade för att ta emot stötarna då företag läggs ned. Jag behöver bara erinra om den kamp som socialdemokratin ensam fick föra på 1950-talet för att genomföra en modern arbetsmarknadspolitik i vårt land för att det skall stå klart för alla vad det betyder om vi skulle få ett politiskt regimskifte. Om herrar Wedén och Ohlin fått sin vilja fram den gången hade arbetsmarknadsstyrelsen nu haft mindre resurser att möta konjunkturnedgången med. Om högern fått sin vilja fram hade man i stället avrustat samhället ekonomiskt genom sänkta skatter. Och om herr Hedlund hade fått sin vilja fram hade vi möjligen haft en eller annan tunnbrödsfabrik i Norrland, men vi hade inte haft de ekonomiska kraftresurser som är nödvändiga för att kunna föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är alltså dessa tre partier tillsammans som nu uppträder med stora later och påstår att de skulle vara bättre skickade att klara Sveriges problem om de fick hand om den politiska ledningen. Det brukar vara ett kärt ämne för borgerliga politiker att utmåla samhället — stat och kommun — som dåliga planerare. Deras planering kan säkerligen bli bättre. Men vad skall man då säga om den privata företagsamheten, som i många avseenden fullständigt felplanerar och missuppfattar läget? För någon vecka sedan gick genom pressen ett meddelande om en industri som läggs ned i en västgötastad. Från de anställdas sida påtalades att man i ledningen för företaget hade haft en person som, enligt vad de sade, fullständigt saknade branschkännedom. Det är klart att det inte är egendomligt om det då blir nedläggningar. Det finns utan tvivel företag som gjort sig skyldiga till rovdrift gentemot sina anställda. Man har tagit ut så mycket som möjligt under de goda åren men inte garderat sig mot de magra år som kunde följa. Det kan t.ex. omöjligen vara så att man nu plötsligt upptäckt att många av våra skogsindustrier är mogna för nedläggning. Den situationen måste ha stått klar för ledningen under längre tid. Men man har i många fall kört på utan att underrätta vare sig de anställda eller kommunen. Den pågående strukturomvandlingen har drabbat många områden inom landet, framför allt sådana som saknar möjlighet att erhålla någon ersättningsindustri. Det gör läget så mycket bekymmersammare, och alla möjligheter som samhället har måste sättas in för att klara upp situationen. Den satsning som görs på arbetsmarknadspolitiken i årets statsverksproposition betraktar jag som mycket värdefull. Stödet åt de ekonomiskt svaga områdena måste fortsätta och utökas. Men man får inte heller glömma bort de områden som är stadda i normal utveckling. Man måste se till att de inte råkar i samma situation som de områden som nu har ett sämre läge. En ordentlig planläggning under medverkan av kommuner, arbetsmarknadsstyrelsen och de andra organ som kan komma i fråga och i intimt samarbete med näringslivet — dit jag självfallet också räknar de anställda och deras organisationer — måste åstadkommas. Just kommunerna har en nyckelställning i detta arbete. Skapandet av slagkraftiga kommunala enheter är nödvändigt för att man skall kunna skapa arbete, trygghet och utveckling. Starkare kommuner ger utan tvivel ökad trygghet, medan svagare kommuner ger sämre möjligheter åt invånarna. Övergång från kommunblock till kommunbildning bör därför vara ett förstahandsintresse för kommunernas invånare. Låt mig, herr talman, också på tal om läget på arbetsmarknaden säga att det är nödvändigt att den äldre arbetskraften och de handikappade inte kommer i en svårare situation genom det något kärvare konjunkturläge vi nu upplever. Det gäller alltså för samhället och för arbetsmarknadsmyndigheterna att se till att de grupperna också får ett skydd. Tidigare i dag uppträdde fru Elvy Olsson från centerpartiet här i talarstolen och anklagade statsrådet Odhnoff för att hon inte var närvarande i kammaren. Hon satt dock här under en stor del av gårdagen, och man kan väl inte räkna med att ett statsråd vid varje tillfälle skall befinna sig i kammaren. Tyvärr är inte heller fru Olsson närvarande — jag skulle vilja säga några ord med anledning av hennes resonemang. Hon påstod att finansministern inte skulle vara barnvänlig, hon påstod att regeringen skulle ha svikit barnfamiljerna, och hon målade upp situationen precis som om regeringspartiet inte skulle ägna den sociala sidan någon uppmärksamhet. Jag skulle vilja ställa en fråga till fru Olsson, och jag gör det nu via kammarens protokoill. Visst kan man skriva önskelistor, men det skulle ha varit mycket intressant att få veta vilka recept som fru Olsson hade, varifrån man skulle ta pengarna, hur man skulle lösa de problem som hon lättfärdigt anklagade regeringen för att inte ha löst. Det ger sannerligen ingen respekt att läsa upp en Önskelista här i talarstolen, men det hade givit så mycket större respekt om man från centerpartiets sida i detta sammanhang hade velat tala om var man skall ta pengarna. dagens inlägg skattesänkning, bl.a. i fråga om omsättningsskatten. Då skulle man ju ha gett samhället ännu mindre möjligheter att förbättra situationen för barnfamiljerna. Under sådana förhållanden tycker jag att det är nonsens vad den ärade centerkvinnan anförde i sitt resonemang när hon talade om att regeringen och socialdemokratin skulle sakna intresse för barnfamiljerna och deras problem. Herr talman! Från fru Elvy Olsson, som alltså inte är närvarande, och till invaliditetsersättningen kan ju vägen förefalla en aning lång. Men jag skulle Statsverkspropositionen m.m. vilja ta upp några synpunkter just på den frågan. Den ökning av de ekonomiska resurserna som statsverkspropositionen handlar om för de handikappades del vill jag gärna ge ett erkännande åt, liksom åt de många betydelsefulla insatser som gjorts på detta område under de senaste åren. Ytterligare en del följer ju senare i år när resultatet av handikapputredningen skall föreläggas riksdagen. Men alla medaljer har en avigsida. Likadant är det när det gäller den lagändring som genomfördes 1966 och som avsåg en förbättring av invaliditetsersättningen. Tyvärr ser det ut som om de intentioner som ledde pensionsförsäkringskommittén och socialministern till att föreslå förbättringar av denna reform skulle ha medfört en försämring för en del av dem som tidigare uppbar invaliditetsersättning. Enligt de rapporter som har kommit mig till del från olika håll av landet — bl.a. från Stockholm, Göteborg och Västernorrlands län — skulle direkta försämringar ha inträtt när det gäller bidragsgivningen. Detta har ju inte varit meningen.

Det lär också vara så att de flesta av de nya fall som nu erhåller invaliditetsersättning endast får 30-procentbidraget. Jag har inte kunnat få uppgiften verifierad, men jag har velat ta upp detta därför att jag tycker att det skulle vara ytterst beklagligt om en reform som syftade till förbättringar i själva verket skulle innebära försämringar för vissa av dem som får detta bidrag. Det är bilkostnaderna som konstituerar ersättningens storlek. De som känner till förhållandet har sagt att om en person avstår från att ta ut bidrag från arbetsmarknadsstyrelsen på låt oss säga 5000 kronor för invalidbil, får han större möjligheter att göra avskrivningar på bilen, och då skulle han få ett högre bidrag. Skulle han däremot ta emot bidraget — det gäller oftast fall då han får en ny bil som ersätter den gamla — är det risk för att han då i fortsättningen bara skulle få halv invaliditetsersättning. Man får emellertid vid bedömningen av invaliditetsersättningens storlek inte slömma att det inte bara rör sig om kostnader för bilen. En handikappad har också andra kostnader. Det verkar nu som om försäkringskassorna tar alltför stor hänsyn till bilkostnaden och slömmer en del av de andra kostnaderna. De rapporter som jag redovisat från olika håll i landet ger mig anledning att som slutvinjett på detta debattinlägg säga följande. Låt inte reformen med två slag av invaliditetsersättningar medföra försämringar för de handikappade. Låt det inte bli en ny historia å la vårdbidragen, utan låt oss gemensamt se till att bestämmelserna tillämpas i samma generösa anda som kom till uttryck i socialministerns uttalande i propositionen 1966.

Herr talman! Jag bestrider inte kommunisternas rätt att uppträda som ett parti. Jag har bara sagt ifrån att den splittring av arbetarrörelsen som kommunisterna bedriver kan medföra att vi riskerar att kommunisternas uppträ dande med egna listor i valkretsar där de inte har någon som helst chans att få ett mandat i stället kan medföra att det väljs in högermän, folkpartister och centerpartister. Detta kan medföra att vi får en borgerlig majoritet i landet. Tycker verkligen herr Werner att det skulle vara något speciellt angeläget för de socialistiska partierna att söka nå fram till ett sådant resultat. Herr Werner säger att kommunisterna både här och i medkammaren alltid röstat för regeringens förslag när man haft att välja mellan ett regeringsförslag och ett borgerligt motförslag. Men, herr Werner: Kan det vara vettigt att ni genom ert uppträdande åstadkommer att mandat flyttas över från socialdemokraterna till högern? Ni har skrivit till extrakongressen, och från den har ni fått besked. Vi kan inte tänka oss någon teknisk valsamverkan med kommunisterna. Det är alldeles uppenbart. Socialdemokratiska partiet har alltid valt att gå sin egen väg när det gäller valen, och kommer att göra det även i fortsättningen. Vi kan inte tänka oss något samarbete med kommunisterna i det fallet. Men självbevarelsedriften hos kommunisterna måste väl ändå säga dem att de inte i nu rådande läge bör medverka till att vi får en borgerlig regim i vårt land.

Herr talman! Läget i dag är tämligen likt det som rådde 1958 vid pensionsvalet. Då befann vi oss i den situationen, att vi riskerade att pensionsförsäkringsreformen inte skulle genomföras. I flera valkretsar ställde kommunisterna då inte upp med egna kandidater, utan för dem som företrädde ATP var det bara socialdemokraterna som där ställde upp kandidater. Detta medförde, att vi icke behövde tappa mandat till de borgerliga. Men tycker herr Werner att situationen nu är så mycket annorlunda? Skall vi överlåta till de borgerliga att ta makten, att föra en arbetsmarknadspolitik som har en annan inriktning än den vi företräder? Tycker herr Werner att vi skall överlåta till de borgerliga att föra en skattepolitik av annat slag osv.? Om herr Werner sätter sig in i de politiska konsekvenser det kan medföra bör det föranleda, att herr Werner som företrädare för det kommunistiska partiet ser till att vi inte riskerar hamna i samma situation som man har gjort i Norge, vilket utan tvivel berodde på splittringen, och som man riskerar att göra i Danmark.

Herr talman! Herr Werner tycks fullständigt ha missförstått mig. Jag talade om den skillnad som finns mellan oss och de borgerliga beträffande skattepolitik, konjunkturpolitik, arbetsmarknadspolitik osv. Jag drog ut de konsekvenser det kan medföra, om kommunisterna uppträder självständigt i valen i de kretsar där de inte har någon chans att ta mandat och där de följaktligen kan ge de borgerliga möjlighet att ta hem spelet. Jag gjorde ingenting annat, herr Werner, än att jag vädjade till kommunisterna att ta förnuft i denna fråga.

Herr talman! I år liksom tidigare har remissdebatten kritiserats, ja avhånats i den svenska pressen. Och i höstas såg sig riksdagen nödsakad att ändra namnet på den tidigare s.k. höstremissen till s.k. allmänpolitisk debatt. Naturligtvis är det riktigt att sakinnehållet i remissen likaväl som i höstdebatten skall vara allmänpolitiskt och att namnet på debatten väl kan ändras och ordet remiss slopas. Men vad som inte bör slopas är riksdagsmännens rätt och möjlighet att åtminstone två gånger om året få välja sina debattämnen och tala fritt ur hjärtat. Däri innesluter jag även mina företrädare i talarstolen nyss. Den svenska demokratin har inte fullt så många uttrycksmöjligheter och kanaler för att nå ut till de stora människomassorna som en och annan pressrepresentant tycks tro. TV och radio är huvudsakligen förbehållna herr Palme och regeringen, herr Hermansson och de övriga partiledarna samt Hasse Alfredsson och hans kolleger. Tidningarna är heller inte öppna för vem som helst att skriva fritt, utan de är förbehållna ett utvalt fåtal att skriva det som är passande. I alla händelser begränsar tidningarnas partibundenhet den enskilde riksdagsmannens möjlighet att med sina politiska synpunkter nå längre än till sina partivänner, och citerad i andra tidningars presspalter kan han bara räkna med att bli om han har sagt något dumt. Då är det emellertid så mycket säkrare att han blir citerad. Sedan Svenska Dagbladet erbjöd socialdemokraterna det minst sagt ovanliga arrangemanget att få en sida i sin tidning till ersättning för den nedlagda Stockholms-Tidningen har ingenting försports om nya metoder att skapa kontakt mellan riksdagens ledamöter och allmänheten. Jag har för min del redan en gång som helt nybliven ledamot av denna kammare framfört mitt tack för rätten att få tala fritt i politiska ting och vill i dag återigen uttala min uppskattning av att få tala till riksdagsprotokollet. Det är en oskattbar förmån, ty protokollet återger vad man har sagt och vill stå för. Det vänder sig till hela folket oberoende av parti, och vem som helst som vill veta ens uppfattning kan få ta del därav utan ovidkommande försök till förvanskningar och kommentarer. Och protokollet är partilöst! I dag är protokollet öppet för vem som vill att tala om vad han vill, om vad som är honom angeläget eller som bekymrar hans valmän. Mänskligt att döma är de gånger lätt räknade som ännu återstår att så fritt som fallet nu är få tala med möjlighet att nå allmänheten. En enda kammare med en enda talarstol och ett så stort antal ledamöter som är aktuellt, kommer svårligen att kunna ge samma frihet som riksdagens ledamöter i dag har. Tidningspressens förhandskommentarer till årets remissdebatt ger en i mitt tycke otäck försmak av några av det föreslagna enkammarsystemets vådor. Därmed må vara nog sagt för dagen på denna punkt. Men demokrati i styrelseskicket är inte något som kommer som en självklarhet och blir kvar av sig självt. Andra talare har i debatten rört vid de internationella problemen, och jag tillåter mig att med ett par ord teckna den bild som föresvävar mig som bakgrund till våra egna smärre bekymmer. Världsläget framstår för mig som ett triangeldrama med Förenta staterna, Kina och Sovjetunionen som huvudaktörer, där spelet fortgår med samma monotona beständighet som havets vågor rullar in mot fastlandets stränder. Europas roll i det spelet borde vara att tveklöst stödja Förenta staterna. Men ömsesidigheten kräver att Förenta staterna lika tveklöst stödjer Europa och visar samma förståelse för Europas problem, som det väntar sig att själva få för sina. Den amerikanska efterkrigspolitiken har emellertid otvivelaktigt medfört en försvagning av de forna kolonialmakterna i Europa, och åt muren är intet åtgjort. En amerikansk kallsinnighet mot Europa besvaras i dessa dagar med europeisk kyla mot Förenta staterna. Det är enligt min mening djupt beklagligt, ty man bör förena i stället för att skilja västerns länder inför hotet från världsrevolutionen, för att använda statsminister Erlanders ord från i går. Just nu är Förenta staterna i ett svårt läge och i behov av Europas förståelse och stöd. I stället riktas en högljudd kritik mot Förenta staterna för det vietnamesiska kriget och sättet att föra det. Ändå är det ett klart uttalat erövringskrig från Nordvietnams sida, som aldrig skulle kunna föras utan det lika öppet utlovade och lämnade vapenstödet från Sovjetunionen och Kina. Man skall inte glömma att det inte är runt om Hanoi markstriderna äger rum utan runt om Saigon i söder. I denna kritik instämmer tyvärr företrädare för delar av svenska folket, och regeringens ambivalenta hållning är djupt beklämmande. Svenska ungdomar organiseras av oansvariga element i demonstrationer, som tar till äggkastning mot representanter för Förenta staternas regering, skriker smädelser och bär plakat med smädeord mot den amerikanske presidenten. Förvisso är opinionsbildningen fri i vårt land och bör vara det, men dess former är här rent anstötliga. Tyvärr har det i olika sammanhang blivit modernt att man skall fördöma, avsky, ja till och med hata sina medmänniskor, som ofta betecknas som omänskliga, inhumana varelser, därför att de har andra åsikter. Debatten är verkligen nedbusad, herr talman! Såsom jag sade för ett år sedan från denna talarstol, hoppas jag även i dag på snar fred för det olyckliga vietnamesiska folket. Jag hoppas tillika att det blir en amerikansk fred. Hur en sådan fred bäst skall nås och bevaras är i första hand amerikanarnas ansvar. Jag tror inte att råd från svenskt håll om hur amerikanarna skall sköta sin politik är särskilt opportuna. Jag betraktar det också som helt otroligt att USA skulle dra sig bort från Vietnam och ge fältet fritt för kommunisterna. De svenskar som till äventyrs anser det bör övertänka konsekvenserna därav t.ex. för världsfreden. Regeringen säger i år att »förhållandet till främmande makter är gott» och bifogar denna gång inga reservationer. Det är klokt, och det är jag tillfredsställd med. Enligt min mening är det inte välbetänkt att vårt land lägger sig alltför mycket i andra länders angelägenheter. För min syn på försvarsläget i Europa vill jag instämma i vad herr Virgin sade i går, men jag vill också understryka vad jag sade redan i fjol, nämligen att Skåne förefaller mig vara det strategiskt mest utsatta området i vårt land. Händelserna under det gångna året såväl när det gäller Suezkanalen som Bosporen och den grekiska arkipelagen visar enligt min mening sjöpassagernas vikt. Öresund är inget undantag därvidlag. På det internationella fältet har ekonomin varit utsatt för störningar som sträcker sig in på detta år och som kan antas göra sig gällande för avsevärd tid framöver. Det brittiska pundets devalvering har t.ex. varit ett led i en mera djupgående störning av hela det internationella finansväsendet. I finansplanen redogör finansministern för vissa reformer av det internationella betalningssystemet — och betalningssystemet är bara en del av finansväsendet — och hänvisar bl.a. till utvidgade ömsesidiga kreditutbyten, s.k. swap-avtal, dels till ett förslag om inrättande av s.k. speciella dragningsrätter i internationella valutafonderna. Om båda dessa åtgärder, som i och för sig kan vara rimliga i vissa lägen, skulle jag kunna återge vad en finansman litet drastiskt och halvt skämtsamt sagt till mig vid en diskussion, nämligen att »dessa länders regeringar lånar ut åt varandra pengar som ingendera av dem har». Det är ingen dålig karaktäristik, herr talman, om man tänker efter. Jag tror inte mycket på vad herr Sträng säger i finansplanen att, som det heter där: »Kan enighet nås om användningen av det nya instrumentet ger detia möjlighet att tillhandahålla internationell likviditet på ett medvetet sätt och enligt objektiva kriterier.» Den tiden har nog runnit förbi, då man trodde på sådana objektiva kriterier, herr finansminister! Jag skall inte gå djupare in på denna fråga i dag utan kan begränsa mig till att säga, att frågan om guldprisets höjd fått en sådan aktualitet att den inte längre synes mig kunna förbigås i en debatt om den internationella likviditeten. Förtroendet för det nuvarande internationella penningsystemet är så djupt skakat i dag, att en verklighetsbetonad syn på dess fortsatta funktion bör räkna med en ny roll för guldet. Enligt min mening kan i detta speciella hänseende ingen berättigad sak lig kritik riktas mot vare sig Frankrike eller Sydafrika. Det talas mycket om konjunkturen, både i finansplanen och av regeringens representanter. Det finns en optimistisk och en mera pessimistisk uppfattning. Finansministern uttalar sig optimistiskt. Just nu finns det dock inte många synliga anledningar till optimism, när företag efter företag slår igen. Herr Sträng säger emellertid så här: Vänta bara till sommaren! Då, när byggnadsverksamheten tar fart, blir det nog annat, och i höst går konjunkturen uppåt igen på allvar. Ja, det är sant att prognoserna från OECD, från Gemensamma marknaden och från de europeiska konjunkturinstitutens förening alla talar för en förbättring för industriländerna i väster. Men deras gynnsamma prognoser gäller i första hand EEC och Amerika, med fyra respektive fem procents tillväxttakt, men alls inte i samma grad EFTA, som vi tillhör och där det bara räknas med 2,5 å 3 procents tillväxt. Å andra sidan har England efter presenterandet av dessa prognoser annonserat drastisk fortsatt åtstramningspolitik. USA har tillgripit restriktioner mot en hel del sådant som normalt brukar tillföra oss mycket pengar. Därtill bör man lägga märke till att EEC fr.o.m. 1 juli blir ytterligare avskärmat från omvärlden genom att den gemensamma tullmuren fullständigas, vilket bör göra det ekonomiska klimatet inne i marknaden varmare och utanför kallare. Det är dock inte försvarbart att av den anledningen — som Sveriges statsminister — säga att EEC sprider fattigdom runt om därför att den vill häva fattigdomen inom sitt eget område. Det är allt fler människor i vårt land, som inför de ideliga företagsnedläggelserna och de utifrån kommande stötarna inte känner sig så helt övertygade om att konjunkturen kommer att mera väsentligt ändra sig till det bättre mot årets slut. Säsongmässigt kan dock na turligtvis en lättnad inträda på sommaren. För egen del hoppas jag odelat, att herr Sträng skall få rätt i sin optimistiska bedömning, och vill själv anlägga så mycken optimism som möjligt. Men konjunkturens utseende är med mitt sätt att se resultatet av ett allmänt handlande på det ekonomiska fältet. Jag kan inte anlägga samma syn på konjunkturen som på vädret, om vilket det brukar heta, att alla talar om det men ingen gör något åt det. Konjunkturen är inte något som kommer från himlen. Det är någonting man gör, men man gör det tillsammans med andra folk och människor. I vår egen ekonomi bör en hel del kunna göras och en hel del hinder kunna undanskaffas, som skulle underlätta för näringslivet. Vad det främst gäller är att få fram hos hela det svenska folket en ny verklighetstrogen syn på den uppgift, som vårt på fri företagsamhet och privat kapital uppbyggda näringsliv fyller. Jag misströstar inte om att de arbetande människorna i alla befattningar, höga likaväl som låga, känner sig solidariska med sina företag, den organisationsform i vilken de utför sin dagliga gärning. Men i sin bedömning av företagets resurser är människorna många gånger missledda av sina politiker. Detsamma gäller deras övertro på samhällets resurser. Vår nuvarande regering har, som bekant, på sitt program att socialisera näringslivet. Den vill dock inte köpa upp företagen öppet och ärligt, nu när så många företagsägare säkert skulle vara glada för att få sälja sina förlustbringande företag till staten, t.o.m. billigt, och slippa lägga ned dem och ställa sina arbetare och tjänstemän utan jobb. Det är gåtfullt att inte vår socialistregering hugger chansen nu när den finns och socialiserar. Men det gör den inte, den hukar i buskarna inför ansvaret, det direkta ansvaret. Däremot finner den det mera tilltalande att så skattlägga varje form av kapitalavkastning, ränta och vinst, att företagsledare och kapitalgivare till slut icke längre orkar driva sitt näringsfång. Så träder socialiststaten i rätta ögonblicket in och övertar kontrollen, men icke ansvaret. I denna försåtliga hantering kan den räkna på stöd och pådrivare i det kommunistiska partiet. Det är på denna punkt jag vill sätta in min samhällskritik och vädja till landets medborgare att stoppa den vänsterglidning, som enligt min mening är så farlig för oss alla, vilket demokratiskt parti vi än tillhör. Med djup oro har jag följt det spel som i dessa dagar pågår med vårt lands just nu största varv, Götaverken, i den del det rör statens roll. Vad som i det spelet kan betecknas som privata mellanhavanden angår inte riksdagens ledamöter och därför icke mig som riksdagsman. Men jag har haft att i statsutskottets femte avdelning följa den närmast tragiska utvecklingen för Uddevallavarvet och gripits av den största misstro och misströstan över statens sätt att hantera vårt lands varvsfråga. Finansministern har fått i sitt huvud, att varven skall slås samman — strukturrationaliseras, kallas det. Den meningen kan han givetvis ha rätt att hävda. Det statsägda Uddevallavarvet lades därför till Eriksberg, och Eriksberg kompenserades penningvägen härför. Men det är enligt min mening inte sagt att finansministern har rätt att — även om han kan — använda statens makt över kreditresurserna för att tvinga fram realisation, eller med ett hårdare ord i dylika sammanhang, slakt av ett privatägt varv, som på experthåll anses höra till de modernaste och bäst skötta i världen. De villkor — halva parivärdet — som erbjöds Götaverkens ägare för samgåendet med Eriksberg är på sitt sätt belysande för dagens ekonomiska system. Varven tillförde i fjol vårt land 1 300 miljoner kronor i exportvalutor. Götaverken var en av de största — kanske den största — individuella valutaförtjä naren bland varven, vilket betyder hundratals miljoner kronor till bensin, tobak och andra nyttigheter för hela svenska folket. Men inte ens en långsiktig skälig bankränta på det privata kapitalet i Götaverken tycks vara tolerabel för dagens svenska makthavare. Ändock är det min tro, att de välskötta svenska varven, om ideologiska motiv inte spelade in och socialiststaten inte eftersträvade kontroll över varven, skulle kunna tjäna sitt bröd i internationell konkurrens vid en vettig allmänekonomisk politik. Jag kan, herr talman, inte acceptera och än mindre gilla, att staten använder sitt övertag i sin kreditgivningspolitik och i bakgrunden rycker i tåtarna för att i uppgivet strukturrationaliseringssyfte dirigera och reglera varvsindustrins struktur. Det skorrar inte så litet i öronen på mig att regeringen, när det gäller att lämna krediter till vissa främmande länder, skryter med sin generositet, medan det när det gäller de välskötta svenska varven inte finns några pengar. Vill man ha ett fritt enskilt näringsliv och privat ägande — och det säger sig den socialdemokratiska regeringens representanter vid högtidliga tillfällen kunna acceptera — får man erkänna rätten att göra vinster och låta bli att skatta bort dem genom orimliga och oskäliga regler. Men man får också avstå från att genom en strypning av kapitaltillförseln ingripa i näringsstrukturen och göra den frihet illusorisk som, vad man än må säga, har utgjort basen för den varvsindustri som vi i dag har och som har gjort vårt land så stora tjänster. Fallet Götaverken är det för närvarande mest iögonfallande men bara ett av de många exempel på den sjukdom som har angripit den nuvarande svenska ekonomin genom regeringspartiets ekonomiska politik. Till sist, herr talman, vill jag återkomma till mitt praeterea censeo att nationalbudgeten bör utskottsbehandlas. Jag ber med detta att få yrka remiss.

Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att bemöta herr Åkerlund, ehuru jag sannerligen kan finna åtskilligt att säga i kritiskt hänseende om vad han har framfört här i kammaren. Jag blev en smula förvånad! Nej, herr talman, det har under denna debatt dessförinnan av åtskilliga talare berörts frågor, som sammanhänger med den förestående världshandelskonferensen i New Delhi. Jag tror att fru Lindström var den senaste talaren som berörde dessa frågor. Långt dessförinnan efterlyste herr Dahlén i sitt anförande en redogörelse för regeringens inställning till de spörsmål som kommer att behandlas vid denna konferens. Jag erkänner gärna att det är en rimlig begäran; en sådan redovisning, menar jag, bör riksdagen sannerligen ha rätt att erhålla. Nu beklagar jag emellertid, 'att denna tidpunkt är så olämplig. Talarlistan är lång och tidsbristen är stor. Det lär emellertid knappast erbjuda sig något nytt tillfälle att lämna en sådan redovisning. Det har inte heller funnits något tillfälle tidigare i år, eftersom världskonferensen kommer att börja vid det närmaste månadsskiftet. Jag får därför ta olägenheten att vid denna tidpunkt tillmötesgå herr Dahlén. Låt mig först börja med att konstatera, att de rekommendationer som gavs av den första världshandelskonferensen för snart fyra år sedan hittills bara har lett till begränsade resultat. Den konferensen emotsågs av utlänningarna med vissa förhoppningar. De betraktade den visserligen inte såsom ett tillmötesgående av vad de hade hoppats på att få, men de konstaterade ändå att vissa rimliga framsteg gjordes som borde göra det möjligt att de närmaste åren förbereda en bättre konferens. Vi måste nu konstatera att de åtgärder som vidtagits nationellt och internationellt inte på långt när motsvarar de förväntningar som efter konferensen ställdes på fortsättningen. Den kommande konferensen skall emellertid inte ses enbart mot denna bakgrund. Den måste bedömas ur ett mera långsiktigt ekonomiskt perspektiv. När Förenta Nationerna proklamerade 1960-talet som »utvecklingsårtiondet», ställde man en årlig ökning av bruttonationalprodukten av minst fem procent som mål för u-länderna som grupp. Det målet har inte uppnåtts ännu. Under årtiondets första hälft beräknades tillväxten till 4,5 procent om året, jämfört med 5,1 procent för de västliga industriländerna. Eftersom — det är ju allmänt bekant — befolkningstillväxten i u-länderna under samma tid varit betydligt större än i den industrialiserade världen, har klyftan mellan rika och fattiga länder sålunda ytterligare vidgats. Bruttonationalprodukten per capita ökade under åren 1960—1965 med 2 procent i u-länderna. I industriländerna steg den med 3,6 procent. Samma tendens har gjort sig gällande under 1966 — visserligen föreligger ännu inte några siffror — och troligen också under 1967. Lägst har tillväxttakten varit i Afrika och Asien. Jag skulle vilja peka bara på ytterligare några siffror. Under det innevarande årtiondets första hälft steg världens export med i genomsnitt 8 procent per år. Den årliga ökningstakten i u-länderna uppgick till 6 procent. Drar man ifrån oljeexporten, stannar siffran vid 5. För de västliga industriländerna är motsvarande tal 9 procent, och denna skillnad i ökningstakt har lett till att u-ländernas andel av världshandeln under den här perioden har sjunkit från 21,4 till 19,1 procent. I början av 1950 talet översteg den en fjärdedel av hela världshandeln. Även om siffror av det här slaget rymmer många osäkerhetsmoment, är dock tendensen klar. Materialet återspeglar på ett slående — och jag vill säga i hög grad alarmerande — sätt den stora skillnaden i utvecklingstakten mellan industriländer och utvecklingsländer. Det belyser skillnaden i befolkningsutveckling, men också skillnaden i den ekonomiska aktiviteten. Studerar man materialet närmare, finner man att den sämre exportutvecklingen för u-länderna i hög grad beror på deras starka beroende av råvaruexporten. Dess andel i världshandeln har minskat under 1960-talets första hälft på grund av flera omständigheter, som jag strax skall beröra. Ett positivt drag i u-ländernas handelsutveckling kan möjligen också utläsas. Det är att färdigvarornas andel av deras totalexport ökat i jämn takt under den period som jag talar om. Men det är att märka, att ett fåtal länder svarar för större delen av u-landsexporten av bearbetade varor. Ett karaktäristiskt drag för u-ländernas handelsmönster är vidare deras ringa handelsutbyte sinsemellan. Deras ekonomier är mera konkurrerande med varandra än kompletterande varandra. Detta är i stora drag den situation vi står inför, när den andra världshandelskonferensen öppnas. Arbetet på att lyfta u-landsekonomierna från ensidiga beroendeförhållanden och bana väg för snabbare ekonomiska och därmed också sociala kulturella framsteg har hittills under det här utvecklingsårtiondet inte lett till några påtagliga resultat. Det är mot den bakgrunden som den svenska regeringen lägger utomordentligt stor vikt vid den nu förestående konferensen — UNCTAD II, som den också kallas. Hur framgångsrik den kan bli vet vi inte. Det finns starka skäl att inte ställa förhoppningarna för högt. Bortsett från meningsskiljaktigheterna när det gäller centrala punkter på dagordningen infaller denna konferens vid en tidpunkt, då det ekonomiska läget i vissa stora industrinationer som bekant är ansträngt. Likviditetssvårigheter, bekymmer för betalningsbalansen karakteriserar och bildar bakgrunden till den ekonomiska politiken på åtskilliga håll. Såväl i Förenta staterna som i Storbritannien har regeringarna tvingats till hårda besparingsåtgärder. I USA har presidenten som bekant sett sig nödsakad att skära ned också uhjälpsanslaget med 100 miljoner dollar. Vissa tendenser mot ökad protektionism bidrar inte heller till att göra klimatet gynnsammare för lösningar av u-ländernas handelsproblem. Vi kan ju hoppas att de ekonomiska svårigheterna i flera länder skall övervinnas utan alltför stor tidsutdräkt; och i varje fall får inte svårigheterna skymma blicken för våra långsiktiga mål. Men under nuvarande omständigheter bör man vara försiktig i sina förväntningar — det vore olyckligt om förväntningarna och förhoppningarna ställdes så högt, att de inte tillnärmelsevis kunde infrias. Nu finns det emellertid åtminstone vissa positiva drag i utvecklingen sedan konferensen 1964, och jag vill gärna peka på några av dem. I industriländerna har insikten om det trängande behovet av snabba åtgärder vuxit sig starkare. Allt flera industriländer har kommit till klarhet om att organisationen måste utnyttjas för de omedelbart nödvändiga förbättringarna i u-ländernas handelspolitiska och ekonomiska villkor. Bland u-länderna har samtidigt förståelsen för en koncentration av arbetet på ett antal bestämda och konkret utformade punkter i hög grad ökat. Man har förstått att det inte går att från början ställa anspråken så högt, att man inte har den ringaste möjlighet att rycka industriländerna med sig. Därtill kommer att förberedelsearbetet inför konferensen varit både intensivare och mer omfattande än inför den föregående konferensen. Även i fortsättningen blir naturligtvis det avgörande de stora industriländernas viljeyttringar och beredvillighet att nå fram till konkreta och verkningsfulla åtgärder. När en liten nation som Sverige exempelvis reducerar eller avskaffar skatter och tullar på tropiska produkter har det knappast någon genomslagskraft i u-länderna.

Vi är dock från svensk sida beredda att göra vad vi kan för att den förestående konferensen, trots att utsikterna inte är ljusa, skall leda till så stora förbättringar som möjligt av u-ländernas handel och ekonomi i övrigt. Förslaget till dagordning upptar flera områden där man bör anstränga sig att nå resultat. På råvarusektorn upptas sålunda frågorna om buffertlager, prispolitiken, avvecklingen av handelshinder och problemet att göra u-ländernas ekonomi mera mångsidig — frågor som spänner över snart sagt alla varuområden. På färdigvaruområdet står för övrigt preferensfrågan och marknadstekniken i förgrunden. På finansområdet kan nämnas skuldbördeproblemet — någon talare har tidigare i debatten varit inne på den frågan — villkoren för långivning, som också innefattar frågan om bunden hjälp, samt frågan om supplementär finansiering. Bland övriga spörsmål kan nämnas regionalt och interregionalt samarbete mellan u-länderna själva. Råvarorna kommer liksom hittills under en ganska lång tid framöver att utgöra ryggraden i u-ländernas exportintäkter. Det är därför som de också blir så sårbara. De problem som anmäler sig beträffande råvarorna hänför sig framför allt till de starka prisfluktuationerna och till konkurrensen med syntetiska produkter och andra substitut. I mycket mindre och kanske knappast i någon utsträckning alls sammanhän ger de med de framsteg som industriländerna kunnat göra genom samarbetet i vissa diskriminerande sammanslutningar. På de problem som u-länderna har finns emellertid ingen allmänglitig lösning. Man måste söka sig fram område för område, vara för vara. Från svensk sida har vi ställt oss positiva till prisstabiliserande råvaruavtal sedan länge, och vi har tagit aktiv del i de förhandlingar om sådana avtal som förekommit. Det har emellertid visat sig mycket svårt att nå snabba resultat. Inga nya avtal har kommit till stånd sedan den första världshandelskonferensen. Trots upprepade försök har det ännu inte lyckats att få till stånd ett avtal för kakao. Och t.o.m. i samband med omförhandlingarna om kaffeavtalet som man äntligen nådde överenskommelse om — det gäller det avtal som nu löper ut med utgången av september månad i år — har svårighe terna visat sig vara betydande. Förhandlingarna om ett avtal för socker har heller ännu inte krönts med framgång. Syftet med internationella råvaruavtal är ju främst att uppnå stabilisering av priserna. Vi anser från svensk sida att man bör syfta till ett pris som på lång sikt skapar jämvikt mellan tillgång och efterfrågan på marknaden. En politik som inriktar sig på högre priser än jämviktspriset skulle vara olycklig, bl.a. med hänsyn till kravet på rationell användning av produktionsresurserna på sikt och eventuell konkurrens med andra produkter. På kort sikt och i undantagsfall kan ett högre pris accepteras, men ju högre kraven ställs, desto större mått av regleringar erfordras, ju mera omfattande och ingående regleringar som krävs, desto svårare blir det att nå fram till internationella överenskommelser. I prisstabiliserande råvaruavtal kan en rad olika tekniska metoder komma till användning. U-länderna har för sin del uttryckt starkt intresse av s.k. buffertlager, d. v. s. ett till avtalet knutet lagerarrangemang som, beroende på marknadssituationen, anlitas för köp eller för försäljning till stöd för en stabilisering av priserna. Nu är erfarenheterna av dylika anordningar än så länge små. Denna avtalsmekanism kan för vissa varor emellertid enligt vår uppfattning visa sig vara ett lämpligt instrument tillsammans med andra medel, exempelvis exportkvotering, för att medverka till jämvikt på en råvarumarknad. Om sådana avtal kan komma till stånd, bör det enligt vår mening också vara möjligt att tillmötesgå u-ländernas önskan om industriländernas medverkan i finansieringen av dessa buffertlager. Men jag vill igen erinra om att situationen är ju inte för dagen särskilt gynnsam när det gäller att dirigera ökade ekonomiska resurser och finansiella resurser från industriländerna till utvecklingsländerna. För många råvaror är problemet av mera långsiktig och strukturell karaktär, och det kan inte lösas med den typ av avtal som jag har talat om. Det gäller exempelvis varor som har att möta konkurrens med syntetvaror och andra substitut — låt mig bara nämna naturgummi contra syntetiskt gummi. I sådana fall krävs bl.a. tekniskt och finansiellt bistånd för att man skall kunna rationalisera produktionen, förbättra kvaliteten och marknadsföringen av naturprodukterna samt möjliggöra en diversifiering av u-ländernas produktion.

Däråt kan man ju ingenting göra, utan vi får snarare hälsa med tillfredsställelse att hushållningen blivit bättre. U-ländernas förslag på råvaruområdet omfattar också en avveckling av handelshindren i industriländerna. Från svensk sida har vi senast vid ministermötet i GATT i höstas på nytt un derstrukit betydelsen av tullfri import för tropiska produkter. Vi har sagt att denna fråga bör ges en mycket hög prioritet. Samtidigt har vi betonat att sådana åtgärder kan få full effekt endast om de sätts in samfällt av alla industriländer — vilket inte hindrat oss att i vissa fall vidta åtgärderna ensidigt. Vi kommer att fortsätta att arbeta såväl i UNCTAD som i andra internationella organ på att utvecklingen härvidlag verkligen drivs vidare. Men u-länderna har inte bara på råvaruområdet utan också när det gäller färdigvaror och halvfabrikat uttryckt stor besvikelse över Kennedyrondens resultat. De anser att fortsatta ansträngningar måste göras för att avveckla handelshindren för produkter av särskilt intresse för dem. Den svenska regeringen är beredd att stödja deras begäran. Några mera omfattande tullsänkningar på basis av mest gynnade nation kan vi knappast vänta de närmaste åren — de politiska förutsättningarna därtill föreligger helt enkelt inte. Detta ger frågan om tullpreferenser för u-länderna ökad aktualitet. Jag har i ett interpellationssvar i andra kammaren i december förra året redan utförligt redogjort för den svenska regeringens principiella inställning till preferensfrågan. Jag skall därför endast i korthet återge några huvudpunkter. Vi söker på svensk sida aktivt medverka till ett preferenssystem, som så mycket som möjligt gagnar u-ländernas intressen. Preferenserna bör då omfatta samtliga industriländer av någon betydelse i världshandeln. Preferenserna bör i princip så långt som möjligt ges efter enhetliga regler, och ett så brett varuurval som möjligt bör eftersträvas. I den mån industriländerna tillåts göra undantag från preferenssystemet, bör dessa undantag vara någorlunda likformade och komma i fråga endast i sådana fall då allvarliga marknadsstörningar kan befaras och påvisas. Det nya preferenssystemet bör ersätta de selektiva preferenser som nu finns, och så långt möjligt bör preferenserna få formen av tullfrihet. Ett sådant system får naturligtvis inte hindra framtida allmänna tullsänkningar, utan man bör utgå från att systemet blir av temporär natur. Vi tänker fortsätta vårt arbete på att undan för undan frigöra handeln från de artificiella hinder som tullar och kvantitativa regler innebär. I den mån så sker upphör eller minskar för uländernas del de ekonomiska fördelar som ett preferenssystem kan ge. Preferensfrågan har ju hunnit att utredas och diskuteras så mycket, att det inte i och för sig borde vara omöjligt att nå enighet på flertalet väsentliga punkter vid konferensen. Lyckas man med det skulle vi få en grund för arbetet med den praktiska och slutliga utformningen av ett sådant system. Mera öppna marknader i den industrialiserade delen av världen innebär inte någon automatisk exportökning för u-länderna. Det är också nödvändigt att vara informerad om avsättningsmöjligheter, om marknadernas krav på kvalitet, utformning, standard osv. Vi har från svensk sida i olika internationella organisationer ofta framhållit just marknadsföringens betydelse. Vi har också kunnat märka ett stigande intresse hos u-länderna själva för denna fråga. Vid världshandelskonferensen skall vi söka få ökade resurser för arbete på detta område, så att det kan bedrivas ännu effektivare i fortsättningen. Självfallet kommer de finansiella frågorna att inta en framskjuten plats vid diskussionerna i New Delhi. Det är ju naturligt i ett läge, då kapitalflödet till u-länderna har stagnerat och deras ökade skuldbörda hotar att minska nettoutflödet till dem från industriländerna. Världsbankechefen Woods anförde vid ett besök i Sverige nyligen som exempel på resultatet av den utveckling, som u-ländernas skuldbörda genomgått under 1960-talet, att de amorteringar, rän Statsverkspropositionen m.m. tor och utdelningar som u-länderna har att betala i dag till industriländerna uppgår till ett belopp som motsvarar halva bruttoutflödet av kapital från rika till fattiga länder. Beräkningar har gjorts av UNCTAD-sekretariatet som visar att om bruttoutflödet till u-länderna ligger kvar på nuvarande nivå och ges på nuvarande villkor, kommer nettoutflödet till u-länderna att sjunka till i det närmaste noll redan år 19735. I ett gemensamt uttalande inför konferensen från u-länderna och industriländerna i UNCTAD:s finanskommitté konstaterades att finansiering utifrån kan bidra till u-ländernas utveckling genom att tillföra dem medel, men också genom att göra det möjligt för dem att mobilisera de inhemska resurserna och utnyttja sina egna förutsättningar mera effektivt. Vidare uttalas bekymmer för att detta tillflöde utifrån inte visat samma ökningstakt som industriländernas nationalinkomster. Industriländernas strävan bör vara att öka sitt utvecklingsbistånd, så att enprocentmålet snarast uppnås. Man pekar i uttalandet på den negativa utveckling som ägt rum också beträffande lånevillkoren under de senaste åren, bl.a. genom minskad andel gåvor, kortare amorteringstider och stigande räntor, och man understryker vikten av fortsatta strävanden att uppmjuka kreditvillkoren. Man är överens om att ytterligare analysera effekten av bunden hjälp, då den ju begränsar uländernas möjlighet att dra nytta av de fördelar i fråga om priser och kvaliteter som följer av ett fritt val av leverantörer.

Naturligtvis måste man konstatera att det privata kapital flödet kan spela en viktig roll genom att öka de tillgängliga resurserna för uländerna. De önskemål som u-länderna uttalar i Algerstadgan ansluter sig till de kvaniitativa och kvalitativa bristerna i biståndsflödet. Flertalet av önskemålen står i överensstämmelse — det är vi glada över att konstatera — med inriktningen av den svenska biståndspolitiken. Vi vet ju alla att regeringen senare i vår kommer att framlägga en plan för att uppnå enprocentmålsättningen budgetåret 1974/75. Redan de budgetmässiga ökningar vi genomfört i vårt biståndsflöde under senare år har lett till en relativ förbättring av vår position som biståndsgivare. Den stagnation som biståndsflödet normalt visar har vi sålunda inte bidragit till. Det kan vara någon tröst. Vi verkar aktivt för en stark ökning av tillskotten till IDA, vars kreditvillkor, bortsett från rena gåvor, är de förmånligaste som tillämpas för utvecklingshjälpens finansiering. De har en löptid på 50 år och ges mot endast en administrationsavgift om 3/4 procent. U-ländernas klara önskemål om obunden hjälp — jag upprepar detta — ligger sålunda helt i linje med våra strävanden i olika internationella sammanhang att åstadkomma en mindre grad av bindning av det finansiella biståndet. När det gäller de privata investeringarna anser u-länderna att stödet för sådana bör göras beroende av den prioritet som de själva anger inom ramen för sina nationella utvecklingsplaner och ekonomiska program. De erinrar om att sådana investeringar skall stimuleras, exempelvis genom investeringsgarantier, och vi har ju från svensk sida länge stött tanken på ett multilateralt system för sådana garantier, en gemensam disciplin industriländerna mellan. Vi kommer att fortsätta att verka för detta, men i avvaktan på att ett sådant system kan komma till stånd avser regeringen som bekant att senare under denna riksdag lägga fram förslag om ett nationellt investeringsgarantisysiem. Vid den första världshandelskonferensen tog Sverige och Storbritannien ett gemensamt initiativ, som syftade till att skapa ett system för s.k. supplementär finansiering. Det syftar till att ge uländerna kompensation för oförutsedda exportintäktbortfall som förrycker genomförandet av deras utvecklingsprogram. I enlighet med en rekommendation vid den första konferensen har världsbanken utarbetat ett förslag till ett supplementärt finansieringssystem. Inom UNCTAD har en expertgrupp med deltagare från 14 länder i detalj gått igenom detta världsbanksförslag. Gruppens majoritet, däribland alla deltagande u-länder samt Sverige och Storbritannien, har ansett att även om det fordras vissa ytterligare överväganden kan det avsedda syftet tillgodoses genom en anordning, i huvudsak baserad på grundlinjerna i världsbankens förslag. Vi anser att det är av stor betydelse att den kommande konferensen kan nå enighet i denna fråga, vilken förberetis mer i detalj än kanske någon annan punkt på dagordningen. Men det råder, det måste jag erkänna, alltjämt stor tveksamhet från vissa industriländers sida, varför utsikterna till ett konkret resultat måste bedömas som osäkra. U-länderna har inför konferensen uttalat att de är beredda att öka sina ansträngningar för att få till stånd ett ökat samarbete sinsemellan, och vi har från svensk sida naturligtvis varit varma förespråkare för ett sådant samarbete på regional basis. Vi har ju själva så po sitiva erfarenheter av liknande siag. Initiativen till praktiskt samarbete måste naturligen komma från u-länderna själva. Vi är emellertid medvetna om att integrationssträvandena kommer att kräva internationellt stöd, och vi har redan själva genom bidrag till olika regionala utvecklingsbanker i viss ut sträckning lämnat bistånd. även i fortsättningen kommer vi att stödja realistiska initiativ för att främja en ökad integration i de delar av världen där u-länderna finns. Från svensk sida har vi som medlem av UNCTAD:s handelsoch utvecklingsstyrelse tagit en mycket aktiv del i de direkta förberedelserna för konferensen. Vi har också medverkat till utredningsarbete i OECD och naturligtvis särskilt inom den nordiska kretsen. Under det = hittillsvarande arbetet i UNCTAD har den nordiska samordningen varit särskilt värdefull, och vi räknar med att även under den kommande konferensen nära samverka med våra grannländer, Det finns i det hänseendet ett gemensamt intresse från allas sida. Herr talman! De svenska ståndpunkterna sammanfaller — som framgått av min redogörelse — i huvudsak med utvecklingsländernas syn, och det bekräftades för övrigt vid det besök som en delegation från Algerkonferensen i höstas avlade i vårt land. Denna hade egentligen inte mycket om ens något att tillfoga till det program eller de riktlinjer efter vilka vi redan arbetat. Jag vill allra sist sammanfattningsvis upprepa: Från svensk sida kommer vi att göra allt vi kan för att få till stånd för u-länderna positiva lösningar på problemen. Men vi är bara en röst av många. För att våra strävanden skall bli framgångsrika och avsätta praktiska och verkningsfulla resultat måste vi få de ledande industriländerna med oss, och vi är beredda att hårt driva våra synpunkter och förslag.

Herr talman! I går uttryckte jag ett önskemål att handelsministern inför riksdagen skulle redogöra för regeringens avsikter när det gäller deltagandet i den andra världshandelskonferensen. Han har nu gjort det, och jag tackar för att han har lämnat den här redogörel sen. Jag beklagar bara att jag fick höra endast en del av den, och jag tycker därför att det är fair play att jag inte polemiserar, eftersom jag inte med säkerhet vet vad statsrådet sade i första delen av sitt anförande. Därtill kommer också att jag i tisdags i utrikesnämnden kunde framföra mina synpunkter. Som ett ytterligare skäl för att visa att jag anser att den här frågan är högst väsentlig skall jag om några dagar till handelsministern översända en undersökning som jag tillsammans med några andra har gjort kring en del av de här frågorna. Jag kan verkligen hålla med handelsministern när han säger att detta är en mycket väsentlig fråga. Det är en ödesfråga för framtiden. De rika länderna har här ett ansvar som de ännu inte har förstått innebörden av. Jag vill också understryka att det är först om man kan få de rika länderna att ta ett gemensamt ansvar som det över huvud taget går att göra någonting som är värt namnet utvecklingsbistånd. Enskilda länder gör nu i vissa fall betydande insatser — jag tänker inte minst på Amerikas förenta stater. Men även deras insatser blir ju obetydliga i jämförelse med det väldiga behovet. Därför faller det ett väldigt ansvar på alla svenska politiker att klargöra för den svenska opinionen svenska folkets ansvar och vad det kräver av oss. Jag tror att det med en gemensam kraftansträngning går att få en ännu mer positiv inställning även hos svenska folket för dessa frågor. Utöver det, herr talman, vill jag icke tillägga något.
Åtskilliga av kammarens ledamöter har frågat mig om min avsikt beträffande fortsättningen av denna debatt. Det är litet svårt att bedöma hur länge den kommer att vara. Det beror ju på de väntade inläggens längd. Om det finns en möjlighet att fortsätta detta plenum utan avbrott till kl. 19.30 är det min avsikt att göra det. Bedömer jag om ungefär en timme att det inte går, gör vi sedvanligt middagsuppehåll.

Herr talman! Ett områdes utvecklingsmöjligheter är till stor del beroende av hur trafikproblemen inom området kan lösas. För näringslivets utveckling är en god transportservice en av de viktigaste förutsättningarna. Även en bygds befolkning är för sin trivsel och sina försörjningsmöjligheter i behov av tillfredsställande kommunikationer. I Kungl. Maj:ts proposition nr 191 år 1963 angående riktlinjer för den statliga trafikpolitiken m.m. heter det: »För persontrafikens del bör det däremot krävas att arbetartransporter, skolbarnstransporter, resor till allmänna inrättningar med flera nödvändiga resebehov tillgodoses på ett tillfredsställande sätt, även om lönsamheten i trafiken därvid ej uppnås. Samhället bör se till att den nödvändiga anpassningen av transportapparaten inte drives så långt, att just transportservicens förändringar skapar en stark impuls till ytterligare avflyttning från bygden.» Detta är ett citat ur 1953 års trafikutrednings betänkande under rubriken: »Kravet på tillfredsställande trafikförsörjning». Departementschefen statsrådet Skoglund understryker och utvidgar denna mening, när han i propositionen anför följande: »Också för transportbehov, som inte tillgodoses med individuella transportmedel och som är alltför ringa såsom underlag för en självbärig allmän transporttjänst, måste emellertid transportmedel i rimlig omfattning stå till förfogande. Glesbygdernas transportförsörjning framstår härvid som ett väsentligt problem, vars lösning förutsätter insatser från det allmännas sida. Att kollektiv trafik numera i sådana bygder ofta inte kan bedrivas med lönsamhet får inte leda till en utarmning på kommunikationernas område. Ehuru de områden som berörs av dylika problem har stor geografisk utsträckning, vill jag framhålla att det transportarbete det här gäller är ringa i förhållande till det totala transportarbetet i landet. I likhet med utredningen anser jag att glesbygdernas och vissa Öars tillgodoseende med persontrafikförbindelser utgör det väsentliga i detia problemkomplex. Emellertid torde även i fråga om viss godstrafik, främst styckegodstransporter, vägande skäl kunna anföras för att det allmänna lämnar ersättning för sådan trafik i den mån den inte kan drivas med lönsamhet.» Departementschefens nu citerade yttrande underströks ytterligare av sammansatta statsoch tredje lagutskottet 1 dess utlåtande nr 1 samma år. Det antogs sedan av riksdagen utan ändring.

Det är ur samma synpunkter glädjande att i dag kunna konstatera samma inställning hos den nuvarande kommunikationsministern, när han i statsverkspropositionen för kommande budgetår föreslår ett höjt anslag för ersättning till SJ för drift av icke lönsamma linjer.

Allt detta tycks nämligen ha helt förbisetts av SJ:s ledning, som i sitt rationaliseringsnit helt lämnar inte bara glesbygdsområdena utan praktiskt taget hela landet, frånsett de större städerna, utanför sin persontrafik. Att döma av en information från SJ:s styrelse, »Vad pågår och planeras inom SJ?», torde det inte dröja länge förrän all persontrafik på järnvägarna i landet kommer att ombesörjas av direktgående expresståg mellan Stockholm och några av våra största övriga städer, i första hand Göteborg och Malmö. Detta är skrämmande och måste förhindras. Järnvägarna har dock varit och är fortfarande själva ryggraden i vårt transportväsende. Vi kan inte undvara denna viktiga kroppsdel i transportsystemet. Riksdagen beslutade också tillstyrka i propositionen 191/63 gjorda uttalanden att det skall ske en upprustning av för framtiden bestående järnvägslinjer. Att denna upprustning skulle bestå i att de flesta järnvägsstationerna skall dras in, undrar jag om någon av riksdagens dåvarande ledamöter hade tillräckligt med skapande fantasi för att inse. Jag hade det inte. Från SJ-ledningens sida försöker man nu slå i folk, såväl den egna personalen som kommunernas företrädare och sina kunder, att man handlar på riksdagens order när man på allt sätt bortrationaliserar järnvägstrafiken. Det är ytterligare ett skäl för att klargöra för dem vad 1963 års riksdagsbeslut om den statliga trafikpolitiken i verkligheten innehöll. Herr talman! Vad jag sagt om trafikpolitiken berör väl mest glesbygderna, men för att inte verka ensidig lokalpatriot vill jag också anföra några ord om ett problem som är mera allmängiltigt, ja, som kanske t.o.m. framför allt berör de större tätorterna. Det är ungdomens tilltagande alkoholbruk, som nu tagit sig sådana former och nått en omfattning som gjort att ansvariga instanser, bl.a. skolmyndigheterna, slagit larm. Problemet med ungdomssuperiet bar just nu fått ytterligare aktualitet genom försöksverksamheten med fri försäljning av starköl som tog sin början den 1 november 1967 och är avsedd att pågå t.o.m. innevarande års utgång inom Göteborgs och Bohus län samt i Värmlands län. Vad jag har att säga i detta ämne skulle kanske ha framförts på förmiddagen, när finansministern besvarade herr Karl-Erik Erikssons enkla fråga, men i debatten om en enkel fråga kan man ju inte begära att få delta. Därför gör jag mitt inlägg nu. Experimentet med = starkölsförsäljningen beslutades på förslag av alkoholpolitiska kommittén. Inom parentes vill jag nämna att kommitténs beslut dock inte var enhälligt. Detta bör anföras till kommitténs försvar. Alkoholpolitiska kommitténs förslag fick ett mycket blandat mottagande, såväl i pressen som i den allmänna opinionen — dock med någon övervikt för meningen att detta är ett både onödigt och onyttigt experiment. Några fanfarer i stil med vad som förekom vid mellanölspremiären förekom inte vid försöksverksamhetens igångsättning. Vidare har bryggeriintressena endast i undantagsfall drivit någon ölreklam i sammanhanget, vilket man kan misstänka är ren taktik. Vid ett definitivt frisläppande av starkölet torde man nog kunna förutsätta att en våldsam reklamkampanj skulle sättas i gång, i likhet med vad som förekom när mellanölet marknadsfördes. Bryggeriintressenterna är naturligtvis angelägna om att försöksverksamheten skall visa att fri försäljning av starköl inte medför några skadeverkningar. Starkölet har ändå kommit att ägnas stort intresse hos massmedia under den tid experimentet pågått. Av vad som framkommit härigenom är det redan klart att försöksverksamheten besannat de farhågor som framfördes från olika håll före dess igångsättande. Ungdomens alkoholbruk har kraftigt ökats, därom vittnar bl.a. reaktionerna från de ansvariga skolmyndigheterna. Även i tidningarna fick man snart nog vittnesbörd om vad experimentet ledde till. Redan den 3 november kunde man i en göteborgstidning läsa följande: »Starkölsdrickande elever går fria. Skolan utan befogenhet att ingripa. Starkölspremiären drabbar också skolorna i Göteborg. I en skola i ett ytterområde var många elever småfulla och i korridoren låg tomflaskor och tomma ölburkar. Elever från en skola i centrum rapporteras ha druckit starköl i en portuppgång, de lämnade tomflaskorna kvar efter sig och hyresgästerna klagade hos skolledningen. På skolhåll hyser man allvarliga farhågor inför den fortsatta starkölsförsäljningen, men man kan inget göra. Om en elev dricker starköl utanför skolområdet på sin frukostrast i en lärares åsyn, har läraren ingen som helst befogenhet att ingripa.» Ja, så långt denna tidningsartikel. Därefter följer slag i slag reportage, nyhetsartiklar och notiser som talar sitt entydiga språk: starkölet har blivit ett stort ungdomsproblem. Den fria försäljningen av starköl verkar också i rak motsats till vad som varit en viktig riktpunkt i svensk alkoholpolitik under senare år, nämligen att söka överföra alkoholkonsumtionen från alkoholstarkare drycker till alkoholsvagare. Efter frisläppandet av mellanölet har det visat sig att detta slog ut den svagare pilsnern. 58 procent mellanöl och 32 procent pilsner är dagens fördelning av maltdryckskonsumtionen i landet. Återstående 10 procent fördelar sig ungefär lika på starköl och lättöl. Enligt uppgifter om ölförsäljningen i Göteborgs livsmedelsaffärer är relationen där nu 75 procent starköl och 25 procent mellanöl. Frisläppandet av starköl leder alltså snabbt till en övergång från en svagare alkoholdryck till en starka re, alldeles som fallet var med mellanölet kontra pilsnern, fast kanske mera markerat. Det kan nu klart konstateras att nykterhetstillståndet försämrats bland ungdomen sedan mellanölet släpptes ut till fri försäljning i livsmedelshandeln. Den erfarenheten plus de negativa resultat som redan nu kan konstateras av försöksverksamheten med fri försäljning av starköl borde vara tillräckligt motiv för att omedelbart avbryta starkölsexperimentet. En övergång från mellanöl till starköl med den progressivitet i berusningseffekt, som gäller vid de alkoholhalter det här är fråga om, kommer att innebära utomordentligt stora risker för vår ungdom. Det måste därför vara helt uteslutet att starkölet skulle definitivt släppas fritt till försäljning i hela landet, varför det nu helt saknas fog att fortsätta försöksverksamheten och därmed vålla ytterligare svåra ungdomsoch skolproblem för de av experimentet drabbade områdena. Vi hörde i finansministerns svar till herr Eriksson, att han för närvarande inte övervägde att avbryta experimentet men att han skulle följa det noga. Enligt vad jag kunde uppfatta, åberopar han bl.a. som motiv att fylleristatistiken inte visar någon ökning i de områden, där starkölet fritt försäljes. Men detta är ju helt naturligt, och det påpekades redan när experimentet beslutades. Polisen finkar och fyllerirapporterar i allmänhet inte skolungdomar. Tar man hand om sådana, för man hem dem och säger ingenting mer om saken. Att vänta sig att detta kommer fram i fylleristatistiken är därför knappast realistiskt. En ledamot av alkoholpolitiska kommittén som dessutom är tjänsteman i kontrollstyrelsen har förklarat att det med hänsyn till vetenskaplig forskning är nödvändigt att fortsätta försöksverksamheten under den föreslagna tiden. Vad man avser härmed har han, såvitt jag kan finna, inte närmare förklarat. Som en gissning skulle man möjligen kunna tänka sig att han är rädd för att framtida forskare skulle komma att sakna alkoholister som objekt för sin forskning. En sådan misstanke är dock tyvärr alldeles obefogad för närvarande. Det lättillgängliga mellanölet och vissa massmedias glorifiering av alkoholsederna utgör en bestämd säkerhet härvidlag. Film och TV-program med alkoholromantik inympar en uppfattning hos ungdomarna att alkoholbruket är en av de förnämsta statussymbolerna, som hör ihop med såväl den fina världen som med de tuffa äventyren, och bidrar härigenom kraftigt till att öka ungdomens benägenhet för alkoholbruk och att introducera alkohol i allt lägre åldrar.

Herr talman! Problematiken i dagens samhälle har på senare tid förändrats. Från att under en lång följd av år ha kretsat kring frågan om överfull sysselsättning och en permanent brist på arbetskraft domineras debatten nu av arbetslöshetsoch sysselsättningsbekymmer. Utvecklingen har under åren inte bara haft sin gång och vi människor tagit intryck av densamma. Djupgående och avancerade utredningar, som sysselsatt många mäniskor, har därtill gjort konstateranden i den riktningen att vi framöver skulle få en utveckling i huvudsak enahanda med den vi haft under högkonjunkturåren i början av 1960-talet men i accelererande takt. Vi har med andra ord åkt i ständigt ökad fart under ständiga försäkringar av expertisen att det kommer att gå bra och att det inte medför några som helst risker. Jag vill, herr talman, ingalunda svartmåla, men det är kanske inte så underligt, om man med tanke på alla försäkringar och prognoser som gjorts under senare år blir något chockerad, när vi nu noterar en arbetslöshetssiffra som totalt överstiger 100 000. Det är heller inte underligt att arbetslösheten i mycket stor utsträckning har dominerat årets remissdebatt. Jag har dock en känsla av att man från regeringshåll i den politiska debatten vill — inte nonchalera men i någon mån bagatellisera dagens arbetsmarknadssituation. Finansministern gjorde jämförelser bakåt i tiden, och han fann därvid den siffra vi nu har ingalunda anmärkningsvärt hög. Samma resultat kom han till vid en internationell jämförelse. Procentresonemang är ofta ett behagligt sätt att komma ur besvärliga situationer. Så har det tydligen varit också i detta fall. För dem som emellertid, som sig bör, analyserar vad som döljer sig bakom siffrorna eller studerar skeendet, framstår också en relativt låg procentsiffra som allvarlig. Utvecklingen inom näringslivet karakteriseras av en stark och långtgående strukturomvandling. Det vare mig fjärran att bestrida att detta är en väg, om än hård, som vi måste gå för att med vårt höga kostnadsläge vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Vad som kan ifrågasättas är emellertid takten i utvecklingen. Ifrågasättas kan också, om man tagit tillräcklig hänsyn inte bara till kalkylmässiga företagsberäkningar utan även till de oundvikliga omställningskostnader som samhället får stå för. Enligt min uppfattning har man från socialdemokratiskt håll inte i tid beaktat detta. Man har på det hållet närmast betraktat denna fråga som en kapplöpning som man måste vinna, oavsett priset. Man har heller inte i tid beaktat att avgörande för på vilken nivå man kan vinna denna kapplöpning eller nå konkurrenskraft är det kostnadsläge man i varje situation har att utgå ifrån och att den ekonomiska politiken givetvis spelar en avgörande roll härför. Jag skall inte gå in på de mycket stora omställningsoch omlokaliseringsproblem som samhället ställs inför framför allt vid mera avancerade omstruktureringar. Inte sällan händer att hela bebyggelsecentra och bygders förutsätt ningar radikalt förändrats. Finns inget arbete att få, har vare sig bostäder eller samhällsinvesteringar något egentligt värde. I stället skall jag något stanna inför den enskilda människans situation, människan som döljer sig bakom de 2,5 procent som i det här sammanhanget anses tolerabla. Jag vill här citera en sammanställning gjord av doktor Rudolf Meidner över resultaten från de sex nedläggningsstudier som olika marknadsforskare har gjort under 1967. Jag citerar här ur tidskriften Fackföreningsrörelsen ordagrant vad han har kommit fram till: »Ca två procent av Sveriges labor force tvingas årligen byta arbetsplats i samband med driftsomläggning eller fullständig nedläggning. Med stor samstämmighet uppger olika nedläggningsstudier, att 20 å 25 procent av den friställda arbetskraften inte kan finna nytt arbete. En halv procent av landets arbetskraft tvingas årligen av den tekniska utvecklingen i vidsträckt mening ut i arbetslöshet, sysslolöshet, undersysselsättning, sjukdom eller förtidspension. Ca 25 procent av dem som lyckats få nytt arbete, får finna sig i en sänkning av arbetets kvalifikationsgrad, sänkt lön och/eller försämrade arbetsvillkor i övrigt.

Endast en kvalificerad optimist kan tro att ett förändrat konjunkturläge kan nämnvärt ändra detta mönster. Det råder här ingen tvekan om ait samhället har skyldighet mot dessa oförskyllt drabbade människor, men frågan är om inte denna värdering borde in i bilden i ett tidigare för varje speciellt nedläggningsfall avgörande skede. Den socialdemokratiska politiken som av dess företrädare brukar betecknas som progressiv och framstegsvänlig bär utan tvivel skulden till dagens prekära situation. Väl kan det vara riktigt att i en progressiv näringspolitik ställa siktet både långt fram och tillräckligt högt. Men faran är att man om man Pprogrammerar i en högkonjunktur blir alltför optimistisk, och det är väl detta som har skett. Socialdemokratins resonemang om och attityd till den mindre företagsamheten, dess inställning till branscher med svag konkurrensförmåga är talande bevis för det övermod som dikterat socialdemokraternas politik. »Vi har i detta land inte råd att ha låglöneföretag» har varit en slogan som väl passat bra i en utpräglad högkonjunktur men som självfallet inte håller 1 ett bistrare klimat. Det kan vara intressant att här närmare exemplifiera detta. Vi har t.ex. inte råd att gå i svenska skor. Vi har inte råd att gå klädda i svenska kläder. Vi har inte råd att köpa svenska uniformer — det är ett alldeles aktuellt problem — ehuru alternativet är driftinställelse och arbetslöshet. Vi har inte råd att fullt ut producera de livsmedel vi behöver. Enligt högsta visdom skulle vi i det avseendet ha legat betydligt lägre i självförsörjning om inte beredskapssynpunkterna här varit avgörande. Det är ju t.ex. mot all socialdemokratisk visdom som vi alltjämt uppehåller vår sockerbetsodling. En intressant fråga i sammanhanget är: Var skulle alla dessa människor som arbetar i sockernäringen i dag ha fått sin försörjning, om jordbruksministern fått genomföra sin en tid tydligen allvarliga mening att lägga ner den svenska sockerbetsodlingen? Det kan vara bra med teoretisk expertis. Jag tror att den är nödvändig, men jag tror den behöver paras med en viss portion sunt förnuft, och den får framför allt inte leda till politiskt övermod, sådant som jag här skisserat. även om man teoretiskt, ju mer avancerad politik man bedriver i detta avseende, kan kalkylera fram en bättre och bättre standard med återföljande stort risktagande, är jag inte säker på att det är en politik för de många och små i detta samhälle. Jag tror inte det alltid skapar förutsättningar för den trygghetspolitik man så ofta talar om. Vad jag här sagt anknyter närmast till socialdemokratins politik när det gäller den industriella utvecklingen men kan också appliceras på jordbrukspolitiken. Stimulerad av nationalekonomisk expertis och influerad av pågående högkonjunktur lanserade socialdemokratin ett jordbruksprogram som redan nu på en väsentlig punkt blivit hårdhänt korrigerat — jag tänker på möjligheterna till annan och bättre betald sysselsättning för alla de människor vilkas avgång från jordbruket egentligen skulle inbringa de stora samhällsekonomiska vinster som den nya jordbrukspolitiken tänktes medföra. Jag är övertygad om att även på en annan punkt där striden stod, nämligen självförsörjningsgraden, kommer <utvecklingen inom en icke alltför avlägsen framtid att korrigera programmet. Det är dock inte min avsikt, herr talman, att här ta upp en debatt om vad som kan anses riktigt i de långsiktiga framtidsbedömningarna. Den skulle i nuvarande situation vara rätt meningslös — riksdagen har fattat sitt beslut, om än med mycket smal marginal. Mer intressant och fruktbärande torde det vara att diskutera den aktuella situationen. Jag har redan antytt att beräkningarna slagit slint på en väsentlig punkt, nämligen beträffande de s.k. överföringsvinsterna och då främst vinsterna när det gäller arbetskraft. Från den förutsättningen att de bortrationaliserade jordbrukarna alltid skulle vara användbara i en mera lönsam produktion har Statsverkspropositionen m.m. regeringen föreslagit och riksdagen beslutat om en viss rationaliseringsintensitet. Vissa mallar för rationaliseringsorganens arbete har även gjorts upp. Det är i sammanhanget intressant att konstatera att man också här tillämpar samma politik oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, oavsett om det finns alternativa sysselsättningsmöjligheter eller om den bortrationaliserade hamnar i arbetslöshet. Att här gjorts en kapital felbedömning av möjligheterna att slussa de äldre, bortrationaliserade jordbrukarna över till högbetalande industrier borde det vara på tiden att erkänna — i varje fall skulle det på vissa avsnitt inom jordbrukspolitiken vara skäl att moderera med hänsyn till dagens situation. Ett genomgående drag i den debatt som föregick 1967 års beslut om jordbrukspolitiken var att denna så långt möjligt skulle inordnas i den allmänna näringspolitiken; detsamma gäller också beträffande den proposition som riksdagen föregående år hade att ta ställning till. Framför allt rörde det sig om sådana avsnitt som jordbruksproduktionens storlek och sammansättning, rationaliseringspolitikens intensitet och inriktning och utformningen av småbruksstödet. Med tanke på att alla de bestämmelser, som i dag och framöver gäller på området, är utformade med avseende på högkonjunktur och god sysselsättning finns det anledning att fråga: Vilka förändringar avser jordbruksministern att föreslå i det aktuella läget? Jag kan lugna jordbruksministern med att jag ingalunda på något sätt avser ett upprivande av de stora linjerna eller den långsiktiga målsättningen; men det finns så mycket annat där jag tror att inte minst jordbruksministern och inrikesministern, kanhända familjeministern också, skulle ha behov av att tala vid varandra. Jag har tidigare i en interpellation = till — jordbruksministern framhållit det orakelmässiga i att samtidigt som arbetsmarknadsverket gör alla ansträngningar för att skaffa fram arbetsobjekt och ändå inte i tillräcklig omfattning kan åstadkomma sådana oavsett vad de kostar, och samtidigt som vi på fullt allvar räknar med att det för människor över 60-årsåldern i många fall inte finns andra möjligheter att ta til! än kontantbidrag, så driver jordbruksministern även — märk väl — i de av arbetslöshet värst drabbade områdena den politik som var avsedd för och formad under en högkonjunktur. Jag vill återupprepa att här skulle vara åtskilligt att vinna både samhällsekonomiskt och för de berörda människorna genom en smidigare och mera lokalt anpassad politik främst vad gäller stödet till den inre rationaliseringen. Jag vill, herr talman, starkt understryka att de här framförda synpunkterna har en alldeles speciell aktualitet i nuvarande situation, men jag vill tilllägga — som också torde framgå av mitt anförande — att det finns skäl för deras beaktande också i en annorlunda och mera gynnsam konjunktur om tillräcklig beredskap skall kunna hållas. Jag vill tillägga att de även har ett alldeles speciellt intresse ur lokaliseringssynpunkt, för så vitt man med lokalisering menar åtminstone ett rimligt spridande av näringslivet, bebyggelse och därmed förutsättningar för människor att på skilda håll i detta land leva och bo. Herr talman, jag skulle egentligen sluta med detta, men avlyssnandet av dagens debatt ger mig anledning att ytterligare ta kammarens tid i anspråk. Jag lyssnade på herr Göran Karlssons inlägg och kan inte underlåta att göra några reflexioner. Jag fick den uppfattningen att herr Göran Karlsson trodde att han talade på ett socialdemokratiskt valmöte; måhända var det den fåtaliga publiken som ledde honom in på den frestelsen. Han skyllde självfallet alla besvärligheter på den enskilda företagsamheten, som han symboliserade med en företagare som ingenting kunde i sin bransch, och på de borgerliga partierna. Eftersom de senare var ute på ökenvandring och inte något inflytande hade var det självfallet företagsamheten som fick skulden.

Det är klart att det är beklämmande att se företagare flytta utomlands — jag håller med herr Göran Karlsson därom — men man måste också fråga varför de flyttar. Jag tror nämligen inte, herr Göran Karlsson, att någon företagare i detta land i eget intresse lägger ned ett företag och gör det värdelöst. Det måste vara det sista och det sämsta en företagare kan göra. Om det nu är den sista utvägen att flytta ett företag — jag vill inte på något sätt förorda det vad är det för skillnad om vi importerar varor, där vi kan få dem billigast, eller om en svensk företagare reser ut och producerar samma varor i utlandet för att sälja dem till Sverige? Det kan ju vara så att därigenom ges möjligheter inte bara för företagare utan också för svenska tekniker att få en god sysselsättning. Jag tycker att skillnaden är hårfin, och när herr Göran Karlsson kan acceptera det ena bör han inte ondgöra sig över det andra. Det är ytterligare en fråga som jag inte kan underlåta att ta upp i detta sammanhang. Jag skall emellertid inte fördjupa mig i den. Herr Göran Karlssons ständiga bekymmer var samförståndet på den som han säger borgerliga sidan. Jag gjorde den reflexionen att nog hade herr Gö ran Karlsson tillräckliga bekymmer på eget håll. Han hann ju inte lämna talarstolen förrän han blev väl underkunnig om dem. Är det inte litet förmätet, herr Göran Karlsson, att så fullständigt ta monopol på förståndet? Jag fick nära nog det intrycket att han också för partiets del tog monopol på makten, som på förhand tycks böra vara tillskriven det socialdemokratiska partiet: Vi accepterar ingen samverkan, vi går vår väg rakt fram. Hur skall man tolka detta, herr Göran Karlsson? Jag gjorde reflexionen att socialdemokratin nog är att beklaga som har företrädare som uttalar sig på det sättet. Det kan endast leda till en reflexion nämligen att det är på tiden att socialdemokratin, i varje fall om den företräds av herr Göran Karlssons tankegångar, försätts i minoritet. Jag tror att den tiden kan komma då också socialdemokratin måste samarbeta med annat parti. Om det skail lyckas, får man nog ha något mått av tolerans också i den situation som i dag råder.
Herr talman! Jag vet att det är mycket lätt att komma i gräl med herr Axel Kristiansson, och jag skall därför försöka undvika det i dag och fatta mig mycket kort. Vi får så många tillfällen framöver att återkomma till dessa frågor. Jag vill ändå påpeka att herr Kristiansson gör en felbedömning av det beslut riksdagen träffade i fjol om jordbrukspolitiken. De mera långsiktiga riktlinjerna ersatte då de principbeslutsom riksdagen träffat vid ett tidigare tillfälle. Det var så att säga framgångslinjerna som blev fastlagda. Avsikten är ju att vi skall försöka få en utveckling inom jordbruket som så att säga sammanfaller med den utveckling som pågår i tekniskt avseende och en politik som underlättar jordbruksnäringens anpassning till de nya möjligheterna. Men det betonades — och det vet också herr Kristiansson — mycket starkt i det sammanhanget att framgångstakten kommer att i hög grad bli beroende av de allmänna samhällsförhållandena. Jag skulle ur både propositionen och utskottsutlåtandet kunna citera uttryck för att man nu är väl medveten om att takten i stor utsträckning kom att bestämmas av bl.a. industrins dragningskraft på arbetskraften. Men det finns också ett annnat fel i herr Kristianssons resonemang. Han återkommer till att jordbruksrationaliseringen på något sätt sker tvångsmässigt, att människor som är offer för bortrationalisering här skulle komma i kläm. Han tar förmodligen intryck av sina egna tidigare påståenden. Men det förhåller sig inte på det sättet, herr Kristiansson, utan var och en har att avgöra om och när han vill sluta med sitt iordbruk och gå över till någon annan näring. Alla i denna kammare vet ju att jordbruket inte behandlas så att man efterhand får sämre villkor prismässigt och i andra avseenden. Vi förhandlar ju om dessa villkor. Det kommer att bli en justering av priserna även i år till följd av det löpande avtalet. Jordbrukaren har således inte fått det sämre. Han kan fortsätta sin verksamhet, och han har fortfarande samhällets stöd så att han kan få sin utkomst genom jordbruket. Det är kanske litet genant att säga det, men jag måste således erinra herr Kristiansson om att jordbrukaren ingalunda är tvingad att lämna sin näring. Vi får räkna med att även i ett läge med lägre sysselsättningsgrad än förut kommer att finnas sådana jordbrukare som vill sluta. De jämför sin situation med andras, och om de får möjlighet att gå över till annan verksamhet kommer de i vissa fall att göra det. Jag tror att det skulle vara mycket olyckligt att i detta läge införa någon speciell anordning som skulle vara konjunkturanpassad och sikta till att de som har det allra sämst i jordbruket skall hållas kvar inom näringen. Jag menar således att herr Kristiansson har överdrivit när han talat om att rationaliseringen inte passar in i den nuvarande situationen. Vi har klart angivit att det är sysselsättningsgraden i samhället som också kommer att påverka utvecklingen inom jordbruket. Någonting av tvång finns inte i sammanhanget. Jag har funnit anledning att säga detta i dag, eftersom andra talare i årets remissdebatt har resonerat på samma sätt som herr Kristiansson.

Herr talman! Efter den lektion som jordbruksministern gett herr Kristiansson om jordbrukspolitiken behöver jag inte ge mig in på det gebitet. Herr Kristiansson var väldigt irriterad över mitt inlägg. Han var så irriterad att han tydligen inte lyssnat ett dugg till vad jag sade i sak, utan vill tillskriva mig helt andra yttranden än jag i själva verket har fällt. Herr Axel Kristiansson tog i med brösttoner och sade att jag skulle vara företrädare för något slags socialdemokratisk maktfilosofi. Men jag vill erinra herr Kristiansson om att när jag sade att socialdemokratin går sin egen väg framåt, då gällde det en diskussion med kommunisten som ville ha teknisk valsamverkan med oss. Försök inte, herr Kristiansson, att blanda bort korten, utan lyssna till vad jag sagt vid varje tillfälle. I detta fall var det uppenbart att jag sade ifrån att det aldrig kommer att existera någon teknisk valsamverkan mellan socialdemokrati och kommunism. Likadant är det med herr Kristianssons resonemang i fortsättningen. Han säger att jag talade för en publik här i kammaren som om det skulle gällt ett socialdemokratiskt valmöte. Jag vill bara säga att när herr Kristiansson talade var det ännu mindre folk här. Det var tydligen ett centerpartistiskt valmöte som herr Kristianson befann sig på. Jag syftar då inte bara på den fåtaliga publiken utan också på den ton och den irritation som kom till uttryck när herr Kristiansson framförde sina anklagelser. Sedan bara ett enda ord om herr Kristianssons anförande i sak. Han sade att socialdemokratin inte skulle ha det ringaste intresse för småindustrin. Herr Axel Kristiansson, gå tillbaka i tiden. Se under vilka år som den svenska småindustrin expanderat och levat under jag höll på att säga drivhusatmosfär. Det är just under de år som socialdemokratin har styrt i vårt land. När herr Axel Kristiansson nästa gång kommer upp i talarstolen, försök då att komma med riktiga sakuppgifter. Det tror jag att meningsutbytet vinner på.

Herr talman! Efter det korta svar som jordbruksministern här har lämnat — jag förstår mycket väl att inlägget var kort med hänsyn till tiden — skall jag inte heller bli mångordig. Vi har ju diskuterat denna problematik för inte så länge sedan. Jag sade till jordbruksministern att jag inte på något sätt ifrågasätter ändring i den långsiktiga målsättningen. Men eftersom man här har siktet inställt mycket långt fram i tiden ifrågasätter jag om man ändå inte med hänsyn till alla de människor som här berörs — inte minst de äldre människor som det är fråga om — borde se inte bara mot målet utan också hur det hela fungerar under tiden och i nuet. Då vill jag framhålla att man kan utan att på något sätt äventyra det långsiktiga målet eller på något sätt förhindra en strukturomvandling göra en del saker som kan vara ekonomiskt försvarbara och som skulle klara sysselsättningsproblemet i de värst drabbade bygderna. Jag tycker att det är ganska märkvärdigt att jordbruksministern inte kan inse detta. De människor som det här gäller är visserligen inte tvingade att flytta bort, i varje fall inte direkt, det skall jag gärna erkänna, men det kan finnas ett indirekt tvång. De är människor i sådan ålder att de är mycket svårinpassade. Just för dessa människor om vilka man allvarligt diskuterar om inte till sist den enda möjligheten är att betala ett kontantunderstöd från 60 till 67 års ålder. Herr Göran Karlsson var tydligen mycket irriterad över att jag tog upp hans inlägg. Jag kunde inte underlåta det. Jag har ingen anledning att gå in på kommunisternas situation i sammanhanget, änskönt man reagerar, det måste man göra. Jag har inte antecknat ord för ord vad herr Göran Karlsson sade, men jag har inte så dåligt minne, och kontentan var väl ändå en inkompetensförklaring av de borgerliga partierna när det gäller möjligheterna både att uträtta någonting och att komma öÖverens om någonting. Jag konstaterar att herr Göran Karlsson sade detta minuten innan han fick praktisk kännedom om att man också på den andra sidan hade familjetvister. Att herr Göran Karlsson här säger att vi går vår väg rakt fram, det förändrar inte på något sätt situationen. Det säger vi från vår sida också. Jag skall inte ta upp något resonemang om småindustrin och regeringens inställning till denna. Men jag tycker nog ändå att man har hört så många uttalanden vid företagsnedläggelser o. d. om att här är det inte fråga om något annat än att man bränner ut dessa företag och att alla de människor som är berörda av det får det bättre. Det har varit en slogan under 1960 talet. Det är möjligt att man inte säger så i dag, ty det är kanske känsligt, men jag tror att herr Göran Karlsson känner igen orden.